Herr talman! Kurt Hugosson bör ge en rättvis bild av centerns inställning till väganslagen. Han känner säkert till att Claes Elmstedt aktivt medverkade till som kommunikationsminister att väsentligt räkna upp anslagen till hela vägväsendet. Kurt Hugosson bör väl också erkänna att när vi ökar anslaget med 25 milj.kr. för att förbättra vägverkets möjligheter att rusta upp dåliga broar, kan detta rimligtvis inte vara att försvaga insatserna på området. När Kurt Hugosson tar upp länsvägarna vill jag i all ödmjukhet påminna honom om vad som står i betänkandet från 1979. Jag kan inte se annat än att han då tog ställning för en ökad tilldelning av resurser just till länsvägarna. Min fråga blir här: Vad har Kurt Hugosson för skäl att ändra ståndpunkt i det avseendet? Trafikutskottets värderade ordförande borde inte bortse från att regeringen har ägnat sig åt en del lotteriverksamhet när det gäller stödet till enskilda vägar. För den som haft tur och är bosatt utefter en enskild väg med 80 96 bidrag är det bra. För den som haft otur och bosatt sig utmed en väg med 40 90 bidrag är det inte lika bra. Men villkoren för människorna som bor utmed dessa vägar kan ju i många fall vara exakt desamma. Den som bor vid vägen med det 40-procentiga bidraget kan vara en löntagare som pendlar till jobbet eller en företagare vars verksamhet är exakt densamma som någon bedriver vilken är bosatt utmed en ”80-procentsväg”. Det borde väl ändå vara rimligt att erkänna att det här inte är ett bra system när människor blir så olika behandlade trots att de lever under samma förhållanden. Jag måste därför fråga Kurt Hugosson: Är det ändå inte hög tid, om man är motståndare till byråkrati och elände, att man omprövar det djupt orättvisa system som de differentierade bidragen i praktiken innebär för många människor?

Herr talman! Kurt Hugosson säger att han inte har mycket att tillägga till mitt inlägg och det kan jag förstå eftersom mina argument är väl underbyggda. Jag är glad att han i huvudsak ansluter sig till de synpunkter jag har framfört. Emellertid kom Kurt Hugosson in på vårt förslag om en överflyttning — det var vad det var fråga om — av 35 milj.kr. från statskommunvägarna till de enskilda vägarna. Det var mest glesbygdsvägar det gällde, och den överflyttningen var betingad av de hårda nedprutningar som regeringen föreslog när det gällde de enskilda vägarna. Den prutningen skulle indirekt ha drabbat glesbygdskommunerna väldigt hårt, eftersom de i de allra flesta fall har att skjuta till de medel som fattas när statsbidraget minskar. Det gällde alltså att inom den kommunala sektorn denna gång prioritera de glesbygdsvägar som vi ville slå vakt om inför hotet om nedskärning. I dagens läge är situationen helt annorlunda. Regeringen har tagit sig till vara, och den föreslår förbättringar för de enskilda vägarna. Därför kan vi nu med gott samvete föreslå en aktivitet och en offensiv när det gäller utveckling av anslaget till den statskommunala vägsektorn.

Herr talman! Det skulle i och för sig vara mycket intressant att föra en ekonomisk-politisk debatt med Görel Bohlin. Vi kunde tala om att budgetunderskottet var 90 miljarder kronor när de borgerliga partierna hade regeringsmakten och att det i dag är ungefär 60 miljarder. Då hade vi en inflation som var tvåsiffrig, medan den i år kanske uppgår till 3-4 20. Vi hade en stigande arbetslöshet — i dag har vi en reduktion av arbetslösheten. Det skulle vara intressant med en sådan debatt, men jag tycker att det är onödigt att vi för den debatten nu — vi skall ju diskutera vägpolitiken. Jag ställde ett par enkla frågor till Görel Bohlin. Ställer moderata samlingspartiet upp på en flerårsplan, bl.a. innebärande att vi nästa år skall satsa 1,6 miljarder kronor på det statliga vägnätet och 500 milj.kr. på det statskommunala vägnätet? Jag fick inget svar på det. Görel Bohlin säger att det här inte är någonting som vi skall ta ställning till. Men vi har ju redan tagit ställning. I budgetpropositionen har vi tagit ställning till att vägverket skall planera för denna medelstilldelning. Görel Bohlin har ju ställt upp på det. Jag ställer därför min fråga om ni håller fast vid detta. Ni föreslår nu en reduktion av de ordinarie medlen till vägverket. Samtidigt har ni tidigare sagt att det är synd att vi inte har mer medel. Det här går inte ihop! Görel Bohlin måste reda ut hur det ligger till. Jag frågade vidare om kommunalskatten. Ni har sagt att ni inte vill ha någon höjning av kommunalskatten. Men ni vill nu lasta över 160 miljoner på kommunerna. Är ni beredda att ta det kommunalekonomiska ansvaret och säga till kommunerna att de måste höja skatten eftersom de skall ta hand om det här? Eller menar ni att vi skall försämra driften och underhållet av de statskommunala vägarna? Jag ställde dessa frågor, och jag ställde dessutom följande fråga: Vad är det för logik i att ena månaden kräva att vi inte skall ha några bensinskattehöjningar och att vi inte skall höja fordonsbeskattningen, men att sedan två månader efteråt acceptera dessa saker? Samtidigt vill ni göra kraftiga besparingar på vägområdet, vilka drabbar den enskilde bilisten och näringslivet. Jag fick inte heller något svar på den frågan. Vad är det för moderat logik som ligger bakom? Görel Bohlin kan begära ytterligare en replik och kan då besvara dessa frågor. Använd repliktiden för att svara på dem! Till Gösta Andersson vill jag säga att jag beklagar att Claes Elmstedt inte finns i kammaren numera. Claes Elmstedt hade en positiv inställning till vägunderhållet. Centerpartiet har — i motsats till vad Gösta Andersson säger — föreslagit en minskning med totalt ca 40 miljoner på väganslaget.

Herr talman!

Jag vill dock återigen säga att den besparing på 60 milj.kr. som vi föreslagit är fullt genomförbar, dels beroende på att själva anslaget är så tänjbart, dels beroende på att det finns buffertar inom anslaget. Jag övergår nu till att tala om det statskommunala anslaget. Jag sade i mitt anförande att kommunerna har en överlikviditet på 30 miljarder. Då är det egentligen inte rimligt att staten skall bidra med så stora belopp som sammanlagt 50 miljarder. När det gäller de statskommunala vägarna grundar sig ansvaret för väghållningen dels på lag, dels på ett avtal mellan kommunerna och staten. Vi har 108 kommuner som är väghållare. Det är ett mycket orättvist system: några kommuner har stort ansvar medan andra slipper undan helt och hållet. När det gäller fastläggning av vad som är statliga vägar resp. statskommunala vägar följer man inte någon enhetlig linje. Det är mycket viktigt att se över hela detta system och att nu börja med att sänka statens andel av kostnaderna för systemet. Det vidhåller vi, herr talman.

Herr talman! Enligt utskottets ordförande hänger det tydligen på 40 miljoner vad avser om man är positiv eller negativ till det svenska vägnätet när vi diskuterar en total summa på 6 miljarder. Det har jag kanske litet svårt att förstå. Kurt Hugosson tar upp frågan om enskilda vägar kontra statliga vägar. Då finns det anledning att peka på några fakta. De statliga vägarna omfattar 570 mil, medan de enskilda vägarna omfattar 7 000 mil. Och när man bedömer vilka resurser som bör satsas på olika vägar, bör man ta hänsyn till inte bara antalet bilar som trafikerar vägarna utan också vilken typ av transporter det handlar om. Då skall man veta att en stor del av de verkligt tunga transporterna, som är viktiga för svensk industri, går på såväl länsvägar som det enskilda vägnätet. Det är denna verklighet som man rimligtvis bör ta hänsyn till. Det känns inte riktigt bra att utskottets värderade ordförande saknar det rätta intresset för problemet att länsvägarna på många håll har dålig standard. Han tycks inte förstå att det t.ex. för löntagare som pendlar till jobbet med bil flera mil på dåliga grusvägar innebär en stor påfrestning. Socialdemokraterna tycks heller inte se det som något stort och avgörande problem när skogsindustrin och skogsbruket får svårighet med sina ekonomiskt mycket värdefulla transporter. Regeringspartiet vill heller inte riktigt förstå vad det innebär för människor att sakna tillgång till kollektivtrafik. Det är ju för dessa människor helt avgörande hur vägnätet ser ut. Utskottets ordförande ser det heller inte som något avgörande rättviseproblem att löntagare eller företagare som är bosatta utefter vissa enskilda vägar kan tvingas att ur egen plånbok betala en stor andel av underhållet av dessa vägar. Jag tycker att socialdemokraterna, som ibland säger sig ha känsla för rättvisa, borde ta hänsyn till att vissa människor kan få betala 60 90 av underhållet medan andra kommer helt undan. Jag tror att det inte skulle vara så dumt om man litet mer ägnade sig åt att studera verkligheten ute i landet. Det skulle kanske underlätta det politiska beslutsfattandet.

Herr talman! Jag vet inte riktigt vad det är som Görel Bohlin menar har spruckit. Det som har hänt under denna debatt är väl ändå att vi har spräckt en ballong genom att visa att moderaterna har fel när de går ut och försöker göra gällande att de är bilisternas förespråkare. Utskottsbetänkandet dokumenterar klart att moderaterna — trots att de tycker att vi har en överbeskattning — är beredda att minska anslaget till vägverket, vilket drabbar bilisterna. Jag ställde tre frågor. Görel Bohlin har inte kunnat svara på dem, vilket jag kanske inte hade väntat mig att hon skulle kunna göra. Det är ganska avslöjande för moderaternas s.k. besparingspolitik. För att nu anknyta till en ekonomisk-politisk debatt upptäcker man tyvärr, Görel Bohlin, när man börjar peta på moderaternas s.k. besparingsförslag att det i realiteten icke är fråga om besparingar, utan om ett kostnadsövervältrande på kommuner och enskilda människor — oftast från dem som har det hyggligt ställt till dem som har det svårt. Det är moderat politik i sin prydno. Moderata samlingspartiets trafikutskottsgrupp följer upp denna politik — det har vi fått klart dokumenterat. Det är bra att det har blivit så tydligt uttalat här i dag. Jag vill med anledning av Gösta Anderssons replik beröra frågan om enskilda vägar och länsvägar. Det som förordas i årets budgetförslag är en kraftig ökning av anslaget till enskilda vägar och till grusvägnätet. Det vi från socialdemokratisk sida har svårt att förstå när vi diskuterar med centerpartiets företrädare är er inställning till reglerna för statsbidrag till det enskilda vägnätet. Ni står på den punkten helt ensamma. Ingen annan kan finna att ert system är rättvist. Vi tycker tvärtom att centerpartiets förslag är orättvist för den fasta befolkning som bor i glesbygden. Genom det statsbidragssystem som vi nu har byggt upp för att fördela anslag till drift av det enskilda vägnätet prioriterar vi de vägar där det går trafik årets alla dagar och kring vilka det finns fast befolkning. Det anser jag är det viktigaste. Skall vi i framtiden kunna ha en levande landsbygd och glesbygd måste vi se till att den befolkning som bor året runt gynnas. De regler som nu gäller för fördelning av driftsanslag till de enskilda vägarna är ett uttryck för detta synsätt. Det är rättvist för glesbygdsbefolkningen.

Herr talman! Min uppgift i denna debatt är närmast att något kommentera reservationerna 14 och 15, som har att göra med vissa väginvesteringar i samband med överflyttning av persontrafik från järnväg till landsväg och med den planeringsordning som vi har när det gäller flerårsoch fördelningsplanerna. Reservation 3 av vpk, där man ställer krav på en ökning av anslaget Byggande av statliga vägar med 15 miljoner för att rusta upp riksväg 83 mellan Ramsjö och Östavall, har en direkt koppling till reservation 15, som också berör riksväg 83. När det gäller kraven på upprustning av vägnätet i samband med överföring av trafik från järnväg till landsväg på de sträckor som vi tidigare fattat beslut om har regeringen anvisat tre alternativ för att finansiera de nödvändiga vägupprustningarna. Ett sätt är att man gör en omprioritering i flerårsplanerna. Det andra sättet är att man finansierar de nödvändiga vägupprustningarna på så sätt att regeringen anslår särskilda medel för sysselsättningsfrämjande väginvesteringar. Om dessa två finansieringssätt av någon anledning inte går att tillämpa kan anslaget som gäller tjänster till utomstående användas för dessa vägupprustningar. Behovet av speciella vägupprustningar prövas också mycket ingående i samband med att persontrafiken föreslås bli överflyttad från järnväg till landsväg. Om man tittar litet närmare på de vägsträckor som är omnämnda i reservation 14, ser man beträffande sträckan Forsmo-Hoting att ersättningstrafiken med landsvägsbuss till största delen kommer att gå på vägar med hög standard där busstrafik bedrivs redan i dag. Enligt vägförvaltningen i Härnösand har det aktuella vägnätet sådan standard att en ökning av busstrafiken med ytterligare två tre dubbelturer per dag inte skall medföra några som helst problem ur belastningssynpunkt. Av den anledningen behandlas inte heller några vägfrågor i regeringsbeslutet om en överflyttning av persontrafiken från järnväg till landsväg. Så är förhållandet, Sven Henricsson. När det gäller sträckan Arvika-Mellerud har transportrådet i fullt samförstånd med vägförvaltningen vid sin prövning ansett vissa väginvesteringar erforderliga. Därför föreslår man en upprustning av länsväg 172 för 4 miljoner i Värmlands län och för 6 miljoner i Älvsborgs län. Till detta kommer en mindre upprustning av väg 1221 mellan Håverud och Tisselskog för 5 miljoner. Man anser alltså att det sammanlagt erfordras omkring 15 miljoner till väginvesteringar på denna sträcka utöver flerårsplanerna. I avvaktan på länshuvudmannens i Älvsborgs län nya strukturplan för länstrafiken, som kommer att klarlägga behovet av väginvesteringar för ersättningstrafiken söder om Billingsfors, har transportrådet föreslagit att beslutet om nedläggning av persontrafiken på sträckan Bengtsfors-Mellerud uppskjuts till hösten 1986. Transportrådet utgår givetvis också från att regeringen ansluter sig till dessa förslag. Beträffande sträckan Växjö-Västervik har regeringen genom beslut den 12 april 1984 anvisat sammanlagt 12,5 miljoner för vissa vägupprustningsåtgärder i Kalmar län. Dessa medel är i första hand avsedda för upprustning av de vägar som berörs av en överföring av persontrafiken från järnväg till landsväg. När det gäller sträckan Falköping-Landeryd har transportrådet vid förhandlingar med vägförvaltningarna kommit överens om en omprioritering så att objekten Falköping-Luttra på väg 46 och Torstad-Gällstad på väg 157 kan tidigareläggas. Regeringen förutsätter att en sådan prioritering skall ske. Sammanlagt föreslås att extra vägmedel på 28 miljoner utgår till väginvesteringar för ersättningstrafiken. Regeringen har också uppmanat vägverket att vidta nödvändiga åtgärder så att dessa förbättringar kan påbörjas med kort varsel. På det mest kritiska vägavsnittet föreslås det dessutom att persontrafiken bibehålls mellan Ulricehamn och Sjötofta i avvaktan på erforderliga vägupprustningar. Herr talman! Den här redogörelsen visar med all tydlighet att man anvisar extra vägmedel till de vägsträckor där det behövs speciella insatser för upprustningsåtgärder i samband med att persontrafiken flyttas över från järnväg till landsväg. Detta berör just de vägsträckor som omnämns i denna reservation, vilken jag härmed yrkar avslag på. Det verkligt allvarliga, enligt min uppfattning, med reservationerna 14 och 15 är att centern och vpk nu vill riva upp den decentraliserade planeringsoch beslutsprocess som gäller för de olika vägobjekten över huvud taget i landet. Det här tycker jag är speciellt anmärkningsvärt när det gäller centern, som i andra sammanhang talar sig varm just för en decentralisering av besluten. Nu vill man att riksdagen skall gå in och peta i enskilda vägobjekt och göra egna prioriteringar som helt strider mot de prioriteringar som har gjorts ute i resp. län. Ett exempel på detta är ju just förslaget om riksväg 83. Herr talman! Sådant här måste riksdagen naturligtvis på det bestämdaste avvisa. Vad riksdagen skall besluta om är ju ramarna. Sedan är det av mycket stor vikt att vägbyggnadsobjekten prioriteras i den ordning som de regionala och kommunala instanserna i de olika länen har beslutat om i samverkan med vägverket. Sven Henricsson talade mycket varmt för riksväg 83. Därför kan jag, herr talman, inte underlåta att något kommentera Sven Henricssons partivän Bertil Måbrinks agerande när denne är ute i Gävleborgs län och propagerar. Bertil Måbrink står ju som första namn bakom motion 742, som berör just riksväg 83. Motionen har bl.a. föranlett reservationerna 3 och 15. Fredagen den 8 mars i år kunde man läsa följande: ”Bertil Måbrink, vpk, kommer att begära votering när motionen kommer upp i riksdagen.” Herr talman! Jag har inte sett Bertil Måbrink här i dag, och jag har inte heller sett att Bertil Måbrink har anmält sig på talarlistan. Kan detta, Sven Henricsson, kanske bero på att samme Bertil Måbrink har suttit i Gävleborgs läns länsstyrelse och beslutat om att riksväg 83 inte skall tas med i den flerårsplan som skall gälla från 1984 till 1993? Jag tyckte, herr talman, att det fanns anledning att i den här vägdebatten avslöja detta dubbelspel. Herr talman! Med det sagda vill jag yrka avslag på reservationerna 3 och 15 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Olle Östrand är kritisk mot oss, eftersom han menar att vi skulle rubba saneringsarbetet ute i länen, när vi säger att områden som förlorar järnvägen som kompensation behöver ett rejält tillskott till sitt vägnät. Den kritiken förstår jag inte riktigt. I så fall måste Olle Östrand också rikta en rejäl kritik mot regeringen, när regeringen går in då det gäller Uddevallaområdet. I den speciella situation som har uppstått där rubbas naturligtvis den långsiktiga planeringen beträffande vägnätet. Jag läste helt nyligen ett pressmeddelande från kommunikationsdepartementet rörande vägen Falköping-Luttra. Även där tar regeringen klar ställning för en ändring av den tidigare planeringen. Jag har erfarenheter från länsvägnämnden i Kalmar län. Vi har för vår del naturligtvis ingenting emot att regeringen tar på sig ett särskilt ansvar efter nedläggandet av järnvägen Västervik-Växjö. Tvärtom tycker vi att det är självklart. I det här läget är det allvarligt att nedläggning skedde före upprustningen av vägnätet. Jag kan inte förstå att man vare sig i de bygder eller i de län där man ägnar sig åt vägplanering har någonting emot att få ett tillskott samtidigt som man drabbas av ett sådant bakslag som att förlora järnvägen. Jag anser snarast att det i sådana lägen är självklart att regeringen går in med särskilda resurser. Då är det inte enbart fråga om de vägar som går parallellt med järnvägen. En nedläggning av järnvägen är ett bakslag för en hel region. Det krävs alltså större insatser än insatser begränsade till en viss väg, som går parallellt med järnvägen. Jag tycker att det här borde vara självklart även för socialdemokrater som är angelägna om att bygder skall kunna leva vidare.

Herr talman! Olle Östrand säger att länsmyndigheterna — vägverket i Västernorrland — har sagt att det inte förekommer några klagomål på vägnätet i det berörda området. Det kan jag inte begripa. Jag har också fortlöpande kontakt med dessa myndigheter och med vägdirektören. På ett möte med vägföreningen i fjol höll vägdirektören i Västernorrland ett föredrag där han just tog upp de stora problemen med vägnätet i västra Ångermanland, delvis betingade av den kraftiga volymen av den timmertransport som där sker. När det gäller decentralisering av besluten skulle jag vilja fråga Olle Östrand: Vilka länsmyndigheter avstår från möjligheten att få bidrag till reparation och upprustning när det nu visar sig att regeringen är beredd att lämna sådant bidrag för att förbättra vägstandarden när man lägger ned järnvägen? Beträffande väg 83 så är det inte fråga om Bertil Måbrinks agerande. Han har här motionerat som riksdagsledamot. Nu sägs det att den här vägen får man inte ta upp här i riksdagen, för ärendet skall handläggas enligt den rutin som gäller för länsplaneringen. Men när socialdemokraterna var i minoritet här i kammaren presenterade man minsann på två hela sidor i ett betänkande krav på nya vägoch broarbeten, som skulle göras ute i landet. Då vill jag fråga Olle Östrand: Är det riktigt att fatta riksdagsbeslut om olika vägobjekt när socialdemokraterna är i minoritet men helt uppåt väggarna när socialdemokraterna har majoritet? Jag tycker för min personliga del att det är fullt O.K. att man i riksdagen som ledamot för en viss region tar upp sådana fall där det är aktuellt att reparera vägar, inte minst när det är fråga om vägar som utgör flaskhalsar och försämrar rikstrafiken.

Herr talman! Men det är ändå så, Sven Henricsson, att vi, när vi väckte den här mycket omfattande motionen om vägoch broupprustningar, dels anvisade särskilda medel, dels följde den prioriteringsordning man hade gjort upp ute i de olika länen. Det är stor skillnad. När det gäller järnvägen Forsmo-Hoting är det viktigt att påpeka, Sven Henricsson, att järnvägen på den här sträckan går på södra sidan av Ångermanälven. Trafik med buss på den sidan av Ångermanälven har två nackdelar. Befolkningskoncentrationerna i området finns på norra sidan av älven. Där är även vägnätet av mycket god standard. Busstrafiken kommer av den anledningen att gå på norra sidan av Ångermanälven. I fråga om E 6 vid Uddevalla är det väl inte alldeles obekant för Gösta Andersson att det är är fråga om ett led i en mycket stor nordisk satsning för att förbättra kommunikationerna. Jag kan väl aldrig tänka mig att Gösta Andersson har något emot denna stora gemensamma nordiska satsning. Beträffande ersättningstrafiken har vägarna i allmänhet mycket god standard på de sträckor där man flyttar över järnvägstrafiken till landsväg. Men på de sträckor där det behövs vägupprustningar har det också anvisats och kommer att anvisas pengar för sådana. På de sträckor där vägen har så dålig standard — jag nämnde detta i mitt inledningsanförande — kommer beslut om överföring av trafiken från järnväg att skjutas upp tills nödvändiga vägupprustningar har utförts.

Herr talman! Jag har inte kritiserat insatserna i Uddevalla. Med exemplet Uddevalla ville jag enbart ha sagt att regeringen i det fallet, liksom i en del andra fall, har ändrat i de planer för vägbyggandet som har gjorts upp ute i länen. Olle Östrand måtte väl ändå erkänna att de regioner som förlorar sitt järnvägsnät rimligtvis bör kompenseras kraftigt med ett förbättrat vägnät. I verkligheten har dessa regioner inte fått denna kompensation. Det är inte svårt att finna åtskilliga exempel på detta. Jag tror inte att det finns någon socialdemokrat i Kalmar län som vill säga att länet har blivit kompenserat med åtgärder i fråga om vägnätet för de 50 20 av järnvägsnätet som man där har förlorat. I många bygder har samhället bara givit en blygsam kompensation till vägnätet när de har förlorat sina järnvägar. Jag tror att Olle Östrand borde studera detta förhållande litet bättre i framtiden.
Herr talman! Olle Östrand säger att när socialdemokratin på sin tid här i kammaren bröt med den gängse rutinen och framförde förslag om brooch vägbyggande så var det riktigt och O.K., eftersom de då följde prioriteringsordningen. Men det gjorde de inte, utan socialdemokraterna kom med olika förslag till brobyggande som inte alls fanns i de aktuella planerna för byggande och ville att de skulle sättas i gång. Beträffande medelsanvisningen för väg 83 mellan Ljusdal och Ånge har vpk korrekt föreslagit att 15 miljoner anvisas för att byggandet av vägen skall kunna sättas i gång. Olle Östrand säger att busstrafiken Långsele-Hoting inte alls skall följa järnvägslinjen. Men då blir det ju ingen ersättningstrafik. Tanken med ersättningstrafik är att den skall gå utmed järnvägen, för att på något sätt visa att bussen ersätter tåget. Nu skall bussen gå en helt annan väg, som sägs vara mycket bättre. Detta låter inte bra. Det innebär ytterligare försämringar för den resande allmänheten. Jag tycker å andra sidan att det som Olle Östrand sade sist i sin förra replik är bra, nämligen att nedläggningen av tågtrafik skall skjutas upp tills de vägar som berörs av ersättningstrafik har rustats upp. Det är bra, Olle Östrand! Se till att också nedläggningen av tågtrafiken mellan Forsmo och Hoting skjuts upp till dess att vägen är reparerad!
Herr talman! Det är så, Sven Henricsson, att den sträckning som busslinjen mellan Forsmo och Hoting nu har fått är den sträckning som transportrådet tillsammans med regeringen och vederbörande länsmyndigheter har kommit fram till är den bästa ur kommunikationssynpunkt. Jag tycker att både Sven Henricsson och jag skall respektera det. När det gäller ersättningstrafiken vill jag säga följande till Gösta Andersson. På sträckan Västervik-Växjö har de facto antalet resenärer ökat rätt avsevärt sedan trafiken överfördes från järnväg till landsväg. Det visar, tycker jag, att det beslut som vi har fattat när det gäller den här sträckningen var det rätta. Det har också anvisats medel av betydande omfattning just till de vägavsnitt där vägen är av dålig standard. Men dessutom, Gösta Andersson, ställs det pengar till förfogande av ordinarie vägmedel enligt de fördelningsplaner som har gjorts upp ute i länen. Jag kan inte annat än än en gång fundera över centerns och vpk:s ställningstagande när det gäller planeringsprocessen. Det ställningstagande ni redovisar här i riksdagen i dag går tvärtemot era partivänners, bl.a. i Gävleborgs län — med undantag för Bertil Måbrinks abrovinklar — när det gäller prioritering av vägbyggnadsobjekt. Riksväg 83 kommer långt ner på listan. Den finns på en reservlista. Före riksväg 83 i prioriteringsordningen finns det vägobjekt motsvarande över 100 miljoner som länsstyrelsen i Gävleborgs län, där det ingår två centerpartister, tycker har högre angelägenhetsgrad än vad väg 83 har.

Herr talman! För att bidra till tidsbesparing skall jag ansluta mig till de allmänna synpunkter som Gösta Andersson anfört och som har klargjort var vi i centern står när det gäller väganslagen. Men får jag ändå säga till herr Östrand att alla de här indragningarna av järnväg som sker aktualiserar vägbyggen på ett annat sätt. Men så länge som inte definitiva beslut är fattade i dessa avseenden hoppas väl de som sitter i vägnämnder och annat, liksom övriga myndigheter i ett län, i det längsta att en järnväg skall få bestå så länge som möjligt. Men det är viktigt när man tänker sig att göra indragningar av bandelar att man redan innan ser till att rusta upp vägarna i dessa områden. Där vill jag speciellt peka på bandelen Ställdalen-Kil, för, som det har sagts här, Ställdalen-Kil är en tvärgående järnväg och när den helt försvinner blir det i hög grad nödvändigt att man får bra vägar till stånd i tvärgående riktning. Alla vet vi att vi, med hänsyn till statens ekonomiska situation, måste spara. Men då gäller det att använda pengarna som anslås på ett sådant sätt att de ger största möjliga effekt. Det är för den skull som vii centern har gjort vissa omprioriteringar. I motion 1523 har Jan Hyttring och jag anfört behovet av ökade anslag för nyoch ombyggnad av vägar i Värmland. Vi har pekat på behovet av en bro vid Högsäter, som utgör en flaskhals för trafiken. Det är inget långt avstånd, så där borde en bro kunna byggas utan alltför stora kostnader. Vi har också i motionen pekat på nödvändigheten av att vägen Mossfallet-Rämen färdigbyggs snarast. I Värmland, och även i de andra skogslänen, är skogstransporterna mycket viktiga. Från skogen får vi råvara som ger Sverige stora exportinkomster. Den sträcka som virket skall transporteras består ofta av olika vägtyper med olika standard. För transportörerna gäller bestämmelser för hur mycket de får lasta för att passera en viss väg eller en viss bro. Då möter de flaskhalsar. Vi vet att den svagaste punkten bestämmer lassets storlek. Detta innebär att transportörerna när bestämmelserna skall följas, under hela transportsträck an — varav oftast den längsta är på bättre vägar — ej kan utnyttja full kapacitet. Då deras marginaler för att klara ekonomin är små, blir dessa flaskhalsar ett stort problem. Det är ur den synpunkten som vi i vår motion har yrkat att 25 milj.kr. skall tas upp på ett särskilt anslag för bärighetsupprustning av mindre vägar och broar, där dessa är betydelsefulla för skogstransporterna. Vad som här har sagts om skogstransporterna gäller givetvis industrioch Övriga transporter i glesbygden. Trafikutskottet hänvisar till höjningar som har skett på driftsanslaget. Det är naturligtvis bra, men ett specialinriktat anslag skulle enligt vår mening tas upp och ge större effekter. Ett särskilt anslag för de ändamål som vi har pekat på i vår motion skulle i hög grad möjliggöra lösningar på de s.k. flaskhalsproblemen. Det är inte själva vägbanans utseende o.d. som är avgörande utan det är då bestämmelserna om högsta hjultryck, maximilast osv. sätts in som flaskhalsarna uppstår. Men, herr talman, även om jag vet att riksdagen inte bestämmer om en viss väg skall byggas eller byggas om, vill jag ändå vid detta tillfälle peka på det stora behov vi i Värmland har av förbindelser i öst-västlig riktning — de s.k. tvärförbindelserna. Det gäller i allra högsta grad byggande av vägen Mossfallet-Rämen. Jag vill också peka på Värmlands speciellt besvärliga läge ur sysselsättningssynpunkt. Riksdagen känner till att vi ligger näst efter Norrbotten beträffande hög arbetslöshet. Vägbygget Mossfallet-Rämen skulle ge entreprenörer — som för närvarande har liten sysselsättning — och även andra, t.ex. jobbare, mycket sysselsättning under byggnadstiden, men framför allt skulle möjligheter för nya sysselsättningar på sikt kunna skapas. Det gäller i det området speciellt utforsling av virke men också industriutveckling. Det är av högsta vikt för kontakterna österut att en sådan väg kommer till stånd snarast. Den skulle vara till stor fördel för näringsliv och sysselsättning. Det är en av de viktigaste åtgärderna, och Hagforsindustrin skulle få bättre förutsättningar genom ökade möjligheter att transportera i öst-västlig riktning — något som skulle ha en mycket positiv inverkan. Det skulle finnas mycket mer att säga i sammanhanget, och jag kan inte undgå att göra samma reflexion som Sven Henricsson gjorde tidigare. Jag minns åren 1976-1982, när socialdemokraterna stod i opposition. Då hade de många krav och gjorde gällande i press och på annat sätt att de skulle ha kunnat tillgodoses med en annan regering. Det är därför jag speciellt vill peka på vilka möjligheter som borde finnas. Jag vill inte gå så långt att jag ger socialdemokraterna det usla betyg de orättfärdigt gav mig vid den tiden. Jag vet nämligen — och det vet socialdemokraterna själva — att riksdagen bestämmer ramarna och andra myndigheter bestämmer vilka vägar som skall byggas. Det är de förhållanden som vi arbetar under och vi får finna oss i det. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till centerreservationerna 1,4, 7, 12, 14 och 15. Jag yrkar också bifall till reservation 5.

Herr talman! I motion 623 har Gunnar Olsson och jag tagit upp två typer av problem: dels betydelsen av bra vägar för näringslivets fortsatta utveckling, dels nödvändigheten av upprustning av vägnätet vid eventuell nedläggning av persontrafiken på vissa järnvägslinjer. Utskottet hänvisar vid sina ställningstaganden, i fråga om olika objekt, till den decentraliserade beslutsordning som gäller. Fördelning av medel sker efter en turordning som upprättas regionalt och lokalt, och man försöker uppnå en så rättvis fördelning som möjligt. Men det finns också vissa medel som fördelas på ett — om jag får uttrycka det så — friare sätt, och det är väl närmast dessa medel som vi tycker borde hamna i Värmland i större utsträckning. Vi tycker att vi har mycket starka argument för att, när det blir aktuellt, få extra tilldelning av väganslag till länet. Utskottet redovisar också en positiv inställning till att särskild hänsyn tas till vägsträckor som aktualiseras i samband med järnvägsnedläggelser. I det sammanhanget vill jag nämna vägsträckan Koppom-Årjäng, som har en mycket dålig standard. Det är angeläget att det blir en upprustning, innan man eventuellt beslutar sig för nedläggning av persontrafiken. Olle Östrand meddelade ju i sitt anförande att den här vägsträckan har fått pengar. Det är vi tacksamma för, och vi hoppas att vi kan få ännu mer. Årjängs socialdemokratiska arbetarekommun har också uppvaktat kommunikationsministern i denna fråga. Vägarna 62 och 240, som betjänar orter i Klarälvsdalen, är av mycket stor betydelse för både industri och turistnäring. Vad det gäller väg 240 är den också av stor betydelse för sjuktransporter mellan Hagfors och Karlstad. Att åka väg 62 tar 15-20 minuter längre tid. Efter bägge de här vägarna finns det planerade nödvändiga ombyggnader. Ombyggnaden av väg 62, sträckningen Jonsbol-Jensheden, och väg 240 förbi Tidafors har flyttats framåt i tiden ett och ett halvt till två år i vägverkets planer på grund av att man inte fått de medel som man räknat med från första början. I fråga om väg 240 har också ett överklagningsärende varit mycket olyckligt, då det inneburit förseningar. Jag står inte här och begär att vi skall få motorväg i Klarälvsdalen. Jag önskar bara förståelse för att vi skall få vägar med normal standard för denna typ av samhällen, vilket jag med gott samvete kan påstå att vi inte har. Dessa vägar betjänar orter som Munkfors och Hagfors med stora tunga exportindustrier — sammanlagt 3 000 sysselsatta — och en expanderande turistnäring, exempelvis Branäsprojektet. Jag försäkrar att det är svårt ibland att låt mig säga försvara arbetsplatserna på de här orterna, när de har så dåliga kommunikationer. Jag kan också tala om att persontrafiken på järnväg lades ned för 20 år sedan. Nämnda kommuner uppvisar också stor befolkningsminskning — man ligger på de högsta procenttalen i landet i detta avseende. Väg 240 har också fått en ökad trafik av militära fordon genom att ett nytt övningsfält har tagits i bruk utefter den vägsträckan. Vad det gäller överklagandet av förbifarten vid Tidafors och oron för lanthandeln på den orten har jag full förståelse för reaktionerna. Centern har agerat starkt — och det är litet underligt — för att projektet skulle fördröjas, och man har då glömt många argument för att denna väg behöver förbättras. Risken är stor att genomfartstrafiken försvinner, om inte vägen får bättre standard. Det kan inte lanthandeln vara betjänt av. Vid vissa tillfällen i vinter har faktiskt också denna trafik försvunnit. Hagfors kommun har förlorat 1 500 invånare på fem år. Det har ett visst samband med dåliga vägar, och det har haft mycket negativ inverkan för handeln på den orten. Transporterna av svårt sjuka på dessa mycket dåliga vägar tycker jag också är ett starkt argument för en upprustning. Vägen Mossfallet-Rämmen, som centern talar om, Bertil Jonasson, har redan börjat byggas. Det är full fart på det vägbygget. Dessa argument tycks ha haft mycket liten betydelse för centern, men jag hoppas att detta mitt inlägg skall hjälpa till att tillföra Värmland extra tilldelning av väganslag, när den frågan framöver skall avgöras. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 623 och i övrigt bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Bo Finnkvist säger att centern har motsatt sig detta vägbygge nere vid Tidafors. Ja, det gäller den lokala centern där. Jag har klargjort vad jag anser är nödvändigt i detta fall, och det finns det anledning för mig att upprepa, eftersom jag har blivit beskylld för saker och ting av Bo Finnkvist m.fl. Jag kan förstå människorna på orten, som vill bevara sin lanthandel. Det är nödvändigt, då det är en lanthandel som frekventeras av mycket folk också från andra trakter och inte minst av turister. Det skulle behövas en karta för att visa området, men låt mig säga att man bör få möjligheter att behålla också den väg som nu finns för allmän trafik i både sydlig och nordlig riktning. På den vägen skulle anslagstavlor som visade var lanthandeln låg kunna sättas upp. Det är en mycket fin och omtyckt lanthandel som, vilket jag påpekade, också besöks av många turister. Det är emellertid också nödvändigt att poängtera att den väg som kommer från Olsäter i Klarälvsdalen är beroende av utfarter i både nordlig och sydlig riktning. Den utstakade vägutbyggnaden är helt riktig och bör komma till stånd. Jag har alltså inte motsatt mig den. Vad jag däremot har sagt är att problemen bör lösas så att människorna på orten blir nöjda. Det kan de bli genom den lösning jag skisserat. Jag har många gånger och i motioner pläderat för vägen Mossfallet Rämmen. Jag vet mycket väl att anslag har getts till detta vägbygge och att det har påbörjats. Det är bra. Men för att vägen skall kunna bli färdig måste det till mera pengar, vilket jag velat påpeka.

Herr talman! Bertil Jonasson säger att det var den lokala centern som agerade. Men detta agerande redovisades i massmedia, i all synnerhet i tidningarna i Värmland, och jag såg Bertil Jonasson på ett antal bilder. Man tog också dit chefen för vägverket och försökte för honom förklara hur viktigt det var att detta vägbygge fördröjdes. Det tycker jag är litet underligt. Argumenten om tvärgående förbindelser var också viktiga i sammanhanget. Men ingen tänkte på den kommun som till stor del betjänas av väg 240, en kommun som har förlorat så många invånare. Det är ett stort bekymmer. Det är bra att centern hjälper till med vägen Mossfallet-Rämmen. Vi har kämpat för den vägen i 20 år för att få en bättre förbindelse till industrin i Hagfors. Jag hoppas att centern helhjärtat ställer upp också för att få vägarna 240 och 62 i ett bättre skick.

Herr talman! Bo Finnkvist säger att ingen ställde upp för den väg som skulle betjäna Hagfors. Jag är på det klara med att Hagfors behöver denna väg. Den som har lyssnat på den tidigare debatten vet att jag i mitt första inlägg sade att det är högst nödvändigt att denna väg från Hagfors till Molkom kommer till stånd. Den nuvarande krokiga, slingriga och besvärliga vägen behöver bytas en bit. Men det är nödvändigt att man behåller den som anslutningsväg från Tidafors handel åt bägge hållen. Vägen från Olsäter i Klarälvsdalen bör rustas upp. Då löses problemen på ett riktigt sätt. Detta är min uppfattning. Något annat vill jag inte blir beskylld för. Det går bra att ringa till vägverkets chef, Per Anders Örtendahl, som var närvarande på den omnämnda sammankomsten. Jag skall inte lämna min bänk. Ring honom, Bo Finnkvist! Vad jag har sagt är sant. Jag har inte smusslat med någonting.
Herr talman! Då kanske vi i dag är överens om att vi skall ha bättre vägar i Klarälvsdalen. Jag hoppas att vi i framtiden gemensamt skall kunna agera på ett sådant sätt att vi inte tar fram alla möjliga argument som är till hinder för en förbättrad väg utan tar fram alla argument som är till gagn när det gäller att få pengar till bättre vägar.

Herr talman! Jag vill ta upp två frågor, som jag har väckt motioner om och som vi just nu behandlar. Det gäller dels riksväg 83 mellan Ånge och Ljusdal, om vars upprustning jag har väckt en motion tillsammans med Gunnel Jonäng, dels väganslaget till Västernorrlands län, om vilket Sven-Erik Nordin och jag har motionerat. Riksväg 83 är utan tvivel landets sämsta riksväg och har varit det så länge man minns. Anledningen till att Gunnel Jonäng och jag i en riksdagsmotion har tagit upp nödvändigheten av en upprustning av denna väg är att det finns speciella skäl för ett riksdagsbeslut eller riksdagsuttalande om vikten av att denna väg åtgärdas. Riksväg 83 mellan Ljusdal och Ånge är den viktigaste förbindelseleden mellan västra Hälsingland och västra Medelpad. Delen Ramsjö-Östavall av denna riksväg är smal, krokig, stenig och icke permanentad samt har en extremt dåligt standard. Den är följaktligen från trafiksäkerhetssynpunkt mycket otillfredsställande. Ombyggnader eller andra avsevärda förbättringar har diskuterats vid många tillfällen under åtskilliga år, men erforderliga förbättringsåtgärder har inte blivit genomförda. Folkliga aktionsgrupper har bildats. De båda kommunerna Ljusdal och Ånge har gjort framställningar. Landstinget i Västernorrlands län har utifrån sitt regionalpolitiska ansvar krävt åtgärder. Jag själv har i riksdagen ställt frågor till de båda senaste kommunikationsministrarna om denna väg, och flera kommunikationsministrar har färdats på denna väg för att studera förhållandena. Men föga har hänt och vägen är fortfarande i ett oförsvarligt dåligt skick. Anledningen till att ombyggnaden av vägen inte har kommit till stånd är att inget av de båda berörda länen, Gävleborg och Västernorrland, har prioriterat denna väg tillräckligt högt i sina flerårsplaner. Detta kan vara beroende av att vägen går genom perifera delar av de båda länen och att det inte har uppfattats som ett tillräckligt stort länsintresse i något av dem att prioritera just denna vägsträcka framför vägsträckor som förbinder orter inom det egna länet. Detta speciella förhållande och att vägsträckan trots bristfällig standard inte har prioriterats tillräckligt högt av något av länen gör att vi har tagit upp frågan motionsledes. Statsmakternas övergripande ansvar fordrar här att riksdagen gör ett uttalande om vikten av att skyndsamt bygga om delar av denna riksväg. De områden denna väg går igenom och de orter den sammanbinder ingår i en region med stora sysselsättningsproblem. Vägen har därför stor regionalpolitisk betydelse. Området är skogrikt, och det moderna skogsbruket är för sina transporter i behov av vägar som är tillfredsställande året om. Postverket har i Ånge en sorteringscentral. För att undvika förseningar är det mycket betydelsefullt för postverket att denna väg är tillfredsställande. Ett annat skäl för att ha en hela året farbar väg är att den behövs för de nord-sydliga turistströmmarna. Blir vägen alltför dålig söker sig turisterna efter hand andra vägar, och så går även turisttrafiken det här området förbi. Men framför allt har lokalbefolkningen rätt att ha goda vägförbindelser året om och en väg med sådan standard att man inte ur trafiksäkerhetssynpunkt behöver vara orolig för exempelvis skolskjutsarna. Herr talman! Vägens stora betydelse, dess bristfälliga standard och det förhållandet att mångåriga diskussioner inte lett till erforderliga förbättringar samt att det är oförsvarligt av samhället att acceptera så dålig vägstandard gör att riksdagen enligt vår mening måste göra ett tillkännagivande till regeringen om vikten av att åtgärder snarast vidtas för att bygga om de berörda delarna av denna riksväg. Jag anser det beklagligt att trafikutskottets majoritet inte tycks finna någon som helst anledning att riksdagen gör något uttalande. Det behövs förmodligen att hela utskottet gör en resa på denna väg för att man skall inse nödvändigheten av åtgärder; det räcker inte med att kommunikationsministrar har gjort det. Däremot är det glädjande att centerns och vpk:s representanter i trafikutskottet har reserverat sig för ett riksdagsuttalande enligt reservation 15, till vilken jag yrkar bifall. Inom ramen för ett anslag på 900 miljoner för byggande av statliga vägar måste det finnas utrymme för upprustning av de nämnda delarna av riksväg 83. Tidigare under debatten har den här vägen berörts och man har uppmärksammat länsmyndigheternas ställningstagande. Själv kommer jag från Västernorrlands län, och vid behandlingen av vägplanerna i länsstyrelsen där reserverade i varje fall vi fyra centerpartister oss i länsstyrelsens lekmannastyrelse för att denna väg skulle prioriteras högt. Herr talman! Jag vill även ta upp något om väganslagen till Västernorrlands län mot bakgrund av Sven-Erik Nordins och min motion. På grund av de geologiska och topografiska förhållandena är byggande och underhåll av vägar problematiskt och extra dyrt i Västernorrlands län. Tyvärr har inte länet tilldelats anslag i sådan omfattning att det kunnat få en vägstandard jämförbar med det övriga landets, trots att utöver ordinarie väganslag även AMS-medel i stor utsträckning har utgått för vägbyggande. Jämfört med övriga län är Västernorrland missgynnat. Statistiken visar att andelen belagda vägar är klart lägre än riksgenomsnittet. Av Västernorrlands vägar är nämligen alltjämt 41 96 grusvägar. Även vägnätets bärighet är klart sämre i Västernorrland än i övriga landet. Andelen vägar med högst 8/12 tons bärighet är i Västernorrland 17,7 90, medan riksgenomsnittet är så lågt som 4,8 90. Det krävs alltså en betydande upprustning för att få erforderlig bärighet på de allra flesta vägar så att tyngre transporter inte förhindras eller försvåras. Vägsituationen är alltså sådan att betydligt ökade satsningar skulle behöva göras för att Västernorrland skall komma i nivå med övriga landet. Med hänsyn till såväl Västernorrlands regionalpolitiska problem som den stora bristen på sysselsättning är en ökad satsning på vägbyggande i länet väl motiverad. Redan 1979 begärde vi i en motion att riksdagen skulle uttala sig för att Västernorrland skulle tilldelas en andel av väganslaget som motsvarade länets speciella behov när det gäller att nå en med övriga landet ungefär likartad vägstandard. Trafikutskottet uttalade sig då för att man utgick från att sådana hänsynstaganden gjordes vid fördelning av anslaget. På grund av att vägstandarden i länet alltjämt är klart sämre än i riket i övrigt och med hänsyn till arbetsmarknadssituationen i Västernorrland har vi iår återkommit med kravet. Tyvärr har trafikutskottet denna gång inte ägnat motionsyrkandet något särskilt intresse utan avstyrker motionen tillsammans med en rad andra motioner om vägar och broar. Det är, herr talman, beklagligt, men mot ett enigt utskott avser jag inte att ställa något yrkande här i kammaren. Däremot visar den synnerligen knapphändiga utskottsbehandlingen av motionen hur viktigt det är för oss motionärer att återkomma till frågan under kommande år.

Herr talman! Motionen om återvinning av asfalt har främst tillkommit av resurshushållningsoch sparsamhetsskäl. Utskottet har i sitt utlåtande över motion 1984/85:877 skrivit positivt om det återvinningsarbete inom asfalthanteringen som hittills har skett i Sverige. Man uttrycker tillfredsställelse över att denna verksamhet under senare år intensifierats. Att återvinningen av asfalt ökar är i och för sig ett riktigt konstaterande. Den volym som återvinns och processas som varmblandad utgör dock långt mindre än 1 96 av den totala mängden producerad asfalt i vårt land. Nu finns alltså en tendens till ökning från denna utomordentligt låga volym som svensk asfaltåtervinning har. Volymen är ändå, jämfört med exempelvis bedömningarna för utvecklingen i USA, oerhört låg. Den ökning som nu skett i Sverige har förlett trafikutskottet att avstyrka motionen. I sitt yttrande hänvisar trafikutskottet också till den arbetsgrupp som bereder frågan. Den sägs bestå av företrädare för vägverket, vägoch trafikinstitutet, kommuner, forskare och entreprenörer. Huruvida exempelvis företrädarna för entreprenörer kommer att arbeta för en ökad återvinning är mycket tveksamt. Som tidigare framhållits utgör återvinningen av asfalt i Sverige lägre än 190 av asfaltproduktionen på totalt 7 miljoner ton. Marknaden för asfalt domineras alltså av nyproduktion. Det finns ingen anledning att tro att de företag som så totalt dominerar asfaltmarknaden skall arbeta för metoder som skulle minska den egna verksamheten. Utskottets ställningstagande innebär att de ekonomiska intressen som ligger bakom asfaltproducenterna ges förtur framför en teknik som skulle ge stora nationalekonomiska besparingar. Herr talman! Jag finner denna avvägning orimlig.

Herr talman! Jag skall helt kort kommentera motionerna 1369 och 1375 och trafikutskottets förslag med anledning av dessa. I motion 1369 har vi föreslagit att en ombyggnad av väg 44 sträckan Uddevalla-Trollhättan och väg 173 sträckan Färgelanda-Frändefors skall ingå i de planerade åtgärderna för Uddevallaregionen. I dag arbetspendlar många från Färgelanda till Uddevalla, en stor del av dessa till varvet. Arbetspendlingen från Färgelanda till Vänersborg/Trollhättan, vilken skulle kunna vara ett alternativ till pendlingen mot Uddevalla, begränsas i dag av en mycket dålig standard på väg 173. Den i vår motion föreslagna väginvesteringen skulle dels underlätta pendlingen mot Vänersborg/Trollhättan, dels göra Färgelanda kommun attraktivare för företagsetableringar. Likaså skulle en ombyggnad av riksväg 44 mellan Uddevalla och Trollhättan underlätta lösning av de problem som nedläggningen av Uddevallavarvet för med sig. Den i förhållande till trafikmängden låga standarden på väg 44 är ett stort hinder för ett utökat näringssamarbete inom fyrstadsregionen. Jag menar därför att mycket starka skäl talar för att denna del av riksväg 44 och väg 173 borde ha ingått i Uddevallapaketet. Ett enigt utskott har avstyrkt vårt förslag om investering på dessa vägar med hänvisning till att vägbyggnadsobjekt skall tillkomma i den prioriteringsordning som de regionala och kommunala intressena i samverkan med vägverket uppställt. Det ligger väl mycket i det, men jag anser att nämnda vägar lika väl som byggen på Europaväg 6 kunde ha behandlats som en del av Uddevallapaketet. Det är vad vi föreslår i motionen. Som jag ser det får vi därför senare återkomma till riksdagen med våra motionskrav när väginvesteringarna i Uddevallapaketet skall behandlas. I motion 1375, med Anders Nilsson som första namn, föreslår vi att byggandet av en ny sträckning av väg 44 mellan Grästorp och Trollhättan skall tidigareläggas. Det finns, som vi ser det, många skäl till att skynda på detta vägbygge och skapa en god vägförbindelse mellan Skaraborg och Trollhättan-Vänersborgs-området samt med Dalsland och norra Bohuslän. Ett av skälen är att Vargön och Vänersborg kan avlastas en mycket omfattande genomfartstrafik med en hög andel av lastbilstrafik. Ett annat skäl är den omfattande turisttrafiken, främst sommartid, till västkusten och andra turistmål. Ett tredje skäl är den omfattande arbetspendlingen från Skaraborg till Trollhätteregionen. Ett fjärde skäl är den mycket omfattande genomgående godstrafiken från inre Götaland mot Trollhätteindustrierna och Uddevallahamnen. Det kan nämnas att vägverket planerar att ge hela sträckan Jönköping Uddevalla ett enhetligt riksvägsnummer. Herr talman! Jag hoppas att byggandet av denna väg skall starta mycket snabbt.

Herr talman! Med risk att reta upp vissa socialdemokrater m.fl. som inte anser att andra än de själva har rätt att motionera om förbättringar eller förändringar av vägnätet, skall jag ta upp en del av problemen i Stockholms län, detta oavsett vad socialdemokraterna i trafikutskottet anser. Det behövs en ny trafikpolitik i Stockholms län, en trafikpolitik som i första hand syftar till att stödja utbyggnaden av den kollektiva trafiken. Detta gäller inte minst hur de olika anslagen skall fördelas. Det gäller vad som skall prioriteras i trafiknätet och vilka eventuella vägar som skall prioriteras i utbyggnaden, upprustningen eller förändringen av vägsträckorna. Stockholmsregionen är i dag till stora delar uppbyggd efter och anpassad till bilismen. Stormarknader, köpcentra, vidsträckta villaområden har bidragit till att vi har en bilism i stort sett utan restriktioner. Den omfattande bilismen medverkar till att göra det svårt att ge länets invånare en bra kollektivtrafik. Samhället har satsat och satsar det mesta av pengarna på privatbilismen. Onekligen medför privatbilismen ökad rörlighet och restidsvinster för dem som har tillgång till bil. Men vi skall komma ihåg att samtidigt försämras framkomligheten och urholkas underlaget för kollektivtrafiken. Därmed minskas rörligheten och ökar restiderna för dem som inte har bil. Och det är trots allt majoriteten av invånarna i länet. De flesta av länets invånare har inte tillgång till bil för sina resor utan är beroende av kollektivtrafik. Tillgången till bil fördelas inte heller slumpvis bland länets invånare, utan det är framför allt hushåll med hög inkomst som har bil. I bilhushållen används bilen oftast av mannen, och övriga hushållsmedlemmar hänvisas till kollektivtrafiken. Särskilt lågavlönade, kvinnor, pensionärer och barn saknar i regel tillgång till bil. Det kan möjligen tyckas konstigt att tala i dessa termer, men jag tror att det finns skäl att — även om vi i dag håller oss till vägtrafiken — beröra komplexet som sådant och fördelningen mellan privatbilism och kollektivtrafik men också självfallet vägnätets eventuella förändringar för gynnande av kollektivtrafik. Frågan gäller alltså om man skall satsa på kollektivtrafik eller privatbilism. Därför är det också fråga om att ta ställning till vilka grupper eller klasser i samhället som skall gynnas. En satsning på bilismen innebär en satsning på den minoritet av länets invånare som har råd att ha bil och har råd att använda den. En sådan satsning missgynnar alltså dem som har det ekonomiskt sämst ställt. Vänsterpartiet kommunisterna anser att goda transporter måste bli en social rättighet för alla precis som bostad, utbildning och sjukvård. Det betyder en målmedveten satsning på den kollektiva trafiken. Man skall ha tillgång till snabba och bekväma resor till arbete, service, vänner m.m. utan att behöva nyttja bilen. Trafiken måste i framtiden bygga på kollektiva lösningar för alla grupper av människor. En sådan trafikpolitik är också nödvändig av energiskäl. Bilismen förbrukar mycket olja som drivmedel och kräver stort energiuttag för tillverkning av bilar och byggande av vägar. Därför, herr talman, grundas vpk:s trafikpolitiska mål på satsningar som gynnar den kollektiva trafiken i första hand. Men det går naturligtvis inte att klara dessa mål utan att också satsa på en förändring eller utbyggnad av vägsystemet. Men en utbyggnad av vägsystemet skall ske restriktivt när det gäller tätorterna. Vi anser att det är viktigare att bygga om befintliga vägar och gator och genomföra trafiksaneringar än att bygga nya vägar — detta framför allt när det gäller tätorter. Ombyggnaderna skall syfta till att förbättra säkerheten och framkomligheten för gång-, cykeloch kollektivtrafikanter. Även när det gäller fördelning av de statliga väganslagen anser vi att kollektivtrafikanläggningar skall prioriteras. Vi menar att nya vägar endast är motiverade om de medför påtagliga förbättringar av trafiksäkerheten och/eller miljön för de kringboende, eller om de ökar framkomligheten för kollektivtrafiken. Nya vägar kan självfallet också vara motiverade om de bedöms vara ett viktigt inslag för att komma till rätta med den regionala obalans som finns i Stockholms län. Även för att försörja nya arbetsoch bostadsområden behövs naturligtvis vägar. Men de skall då vara anpassade efter kollektivtrafikens krav. Vi har i motionen angett exempel på vägutbyggnader eller förändringar som vi anser ryms inom dessa mål. Jag skall bara ta några exempel: Det gäller dels utbyggnaden av Norra länken på sträckningen mellan Karlberg och Norrtull för att på så sätt skapa en bättre boendemiljö för alla dem som i dag drabbas av den täta trafik som går över bl.a. Norra Stationsgatan. Ett uppmärksammat exempel på nödvändigheten av denna trafiksträcknings snabba utbyggnad är daghemsbarnens situation på Birkagården. Det är alltså av miljöskäl som vi anser att Norra länken bör byggas ut. Av regionalpolitiska skäl — skäl som också måste ses som angelägna i sammanhanget — vill vi att prioritet skall ges åt att bygga den s.k. Haningeleden, eller som den tidigare kallades Orlångsleden, med en ny sträckning som inte inkräktar på naturmarkerna så som en sträckning enligt vägverkets förslag skulle göra. Samma sak gäller för väg 77 mellan Norrtälje och länsgränsen till Uppsala län. Det är av både miljöoch regionalpolitiska skäl viktigt att bl.a. leda den tunga Finlandstrafiken som skall norrut på en annan sträckning än där den nu går på en relativt smal och krokig väg rakt igenom mindre samhällen. Till detta bör kanske framhållas att på andra sidan länsgränsen är vägen sedan flera år tillbaka färdigbyggd och moderniserad. Men det gäller naturligtvis att inte bara tala om vägdelar som behöver byggas eller förbättras utan också att tala om vissa beslutade vägar som inte bör komma till stånd. Ett sådan exempel är förslaget till Arlandaled. Vi har från vpk:s sida ansett att det är fel att satsa på en led av den typen. Vi har i stället föreslagit att Arlanda skall trafikeras med tåg och har i samma motion som den som behandlas i dag också föreslagit att det skall fattas beslut om att tågtrafik skall upptas mellan Arlanda och Stockholms Central. Men detta får vi anledning att återkomma till i senare sammanhang, när järnvägstrafiken skall debatteras och bli föremål för beslut här i riksdagen. Herr talman! De vägförändringar som vi tagit upp i vår motion faller inom ramen för de principiella mål som Sven Henricsson framhållit i debatten här i dag och i reservationer till trafikutskottets betänkande. Därför skall jag, herr talman, inskränka mig till att yrka bifall till motion 2206 i de delar som behandlas i detta sammanhang.

Herr talman! Det ingår i målen för trafikpolitiken att den skall leda till att begränsa olyckorna. Trafikpolitiken skall också underlätta uppnåendet av andra mål inom närings-, regionaloch sysselsättningspolitiken. Jag hoppas att jag inte retar upp Tommy Franzén genom att inte tala om Stockholms län utan i stället tala om situationen i Jönköpings län. Där har det nämligen sedan åtskilliga år planerats en omfattande nybyggnation av riksväg 31. Det är länets mest olycksdrabbade riksväg med årligen ett hundratal olyckor. Flera tragiska dödsolyckor har också inträffat. En ändrad sträckning av riksväg 31 på sträckorna Öggestorp-Nässjö och Gisshult-Rödjenäs skulle bidra till en kraftig minskning av olycksfallen, vilket är en viktig trafikpolitisk målsättning. Dessa båda projekt skulle rent trafikekonomiskt enligt den gängse beräkning man använder sig av ge en årlig avkastning på 16,4 milj.kr. till en byggkostnad av 87 milj.kr. i 1984 års priser. Det motsvarar alltså en årlig avkastning på närmare 19 9o. Till detta kommer sedan närings-, regionaloch sysselsättningspolitiska effekter, som är andra delar av den trafikpolitiska målsättningen. De båda projekt som jag talar om rör samma riksväg, som går genom Jönköpings läns östra delar, dvs. den del av länet som har de största arbetsmarknadsproblemen och som inom länet prioriteras regionalpolitiskt. För näringslivet i länet är goda transportmöjligheter självfallet av mycket stort värde. Just denna väg möter i väster E 4-an, med sin förbindelse med såväl Stockholm som Skåne och ned mot kontinenten. Även om det är svårt att mera exakt uppskatta värdet ekonomiskt från näringsoch sysselsättningspolitisk synpunkt — det skall jag medge att det är — står det helt klart att dessa båda projekt såväl omedelbart som på sikt har ett betydande värde. Ett snabbt genomförande innebär ett betydande tillskott för att stärka hela infrastrukturen inom de östra delarna av Jönköpings län. Herr talman! Såsom situationen nu är med hänsyn till det betänkande utskottet lagt fram återstår för mig inget annat än att anmäla att jag mycket snart kommer att återkomma i denna fråga.
Herr talman! Jag skall bara säga till Åke Gustavsson att det inte är mig han retar upp. Jag anser liksom han att en ledamot av Sveriges riksdag skall ha rätt att ta upp vägar inom olika regioner till diskussion. Men andra socialdemokrater i trafikutskottet har i betänkandet och i debatten här i dag givit uttryck för att de inte gillar att man tar upp regionala vägsnuttar till behandling i riksdagen. Det är dem som Åke Gustavsson och jag riskerar att reta upp.
Herr talman! Vad jag sade i mitt anförande var att jag hoppades att jag inte retade upp Tommy Franzén. Därmed hoppas jag också att Tommy Franzén framöver kan stödja min önskan att det skall hända någonting med riksväg 31 i Jönköpings län.

Herr talman! Kurt Hugosson hävdade för en dryg timme sedan att alla permanentboende skulle tjäna på det nya statsbidragssystemet för enskilda vägar. Så är dess värre inte fallet. De nya reglerna innebär i korthet att ingen enskild väghållare kan få mer än 804 i statsbidrag för driften. Tidigare regler gav flertalet väghållare i Norrland och även många i Sydsverige 85 9 i driftbidrag. Dessa väghållare förlorar alltså minst 520 på de nya reglerna eller sammanlagt drygt 25 miljoner. Men därtill kommer att en del enskilda vägar kommer att klassas såsom intressanta främst för friluftsliv m.m. De får bara 40 90 i statsbidrag efter att tidigare ha fått 70 20. Det bör då understrykas att denna kraftiga reduktion drabbar även de permanentboende vid en sådan väg. Det är alltså många permanentboende som drabbas av försämringar genom de regler som moderaterna och regeringen har stått faddrar för.

Herr talman! Jag ber om ursäkt att jag tar tid i anspråk, men det beror inte på mig själv utan på Olle Östrand. Det är två ting jag vill kommentera. Olle Östrand tycker det är märkligt att Bertil Måbrink inte är med i debatten om väg 83. Nu är det så att vpk:s riksdagsgrupp faktiskt tar mycket stor hänsyn till kammarkansliets och inte minst talmannens begäran att vi skall försöka hålla tidsschemat. Vi var två ledamöter som stod bakom motionen om väg 83 — Sven Henricsson och Bertil Måbrink. Vi kom då i vår riksdagsgrupp överens om att vi skulle ta hänsyn till kammarkansliet och dess planering och att Sven Henricsson när han höll sitt huvudanförande därför också skulle ta upp väg 83. På så sätt sparade vi kanske 10 minuter av kammarens tid. Jag tycker att också Olle Östrand skall respektera sådant och inte använda det som argument mot mig i debatten. Jag hoppas att vi i fortsättningen slipper höra sådant. Litet disciplin också från Olle Östrand alltså! Det är riktigt att jag gjort ett formellt fel i länsstyrelsen — låt mig säga det, herr talman! Man kan göra fel. Olle Östrand gör ett stort nummer av att Bertil Måbrink inte reserverat sig i länsstyrelsen. Det skall jag naturligtvis i fortsättningen noggrant undvika — jag skall noga se till att jag reserverar mig i precis alla sammanhang. Vad jag nu har gjort är att ta hänsyn till argumenten från vägmyndigheterna i Gävleborg, nämligen att om man skall kunna ta med också väg 83 måste man få mera pengar. Därför har Sven Henricsson och jag begärt 15 miljoner utöver de anslag som nu beviljas. Det är det vi har gjort, Olle Östrand. Om Olle Östrand nu också är intresserad av väg 83, så stöd då reservation 3, vilken jag härmed också yrkar bifall till, herr talman!

Herr talman! Det är klart att vpk:s ledamöter mellan sig kan dela upp arbetsuppgifterna i kammaren. Men jag kommer inte ifrån det faktum som jag refererade till i mitt inlägg, nämligen att det i Hälsinge Kuriren står att Bertil Måbrink kommer att begära votering när motionen kommer upp i riksdagen. Är man ledamot av en länsstyrelse måste man ta sitt ansvar, Bertil Måbrink. Bertil Måbrink erkänner att han har gjort ett formellt fel, men han talar inte om hela sanningen. Han säger att han nu begärt 15 miljoner extra för att få riksväg 83 upprustad. Men faktum är att Bertil Måbrink i samma länsstyrelse på reservlistan har prioriterat andra objekt för totalt 120 miljoner vilka han ansett vara mera angelägna än riksväg 83. Jag skall räkna upp dem: E 4 Njöte-Delåkvarn: 65 miljoner, sträckan Källene-Svalarna på E 4: 50 miljoner, väg 84 Nötberget-Kårböle: 5 miljoner. Efter dessa objekt kommer väg 83. Det är vad Bertil Måbrink varit med om att fatta beslut om i Gävleborgs länsstyrelse. Jag tycker då inte att det är riktigt att Bertil Måbrink samtidigt motionerar om en upprustning av väg 83 för 15 miljoner. Då borde Bertil Måbrink i första hand ha motionerat om de andra vägarna eller motionerat om vägobjekt för en totalkostnad av 135 miljoner i stället för 15 miljoner. Man kan inte få bedriva ett sådant dubbelspel som Bertil Måbrink i det här avseendet gjort. Bertil Måbrink måste naturligtvis leva upp till det ansvar som han har som ledamot av länsstyrelsen. Det måste vi ju alla, inkl. jag själv, göra. Det är bl.a. mot den bakgrunden jag inte har motionerat om riksväg 83.
Herr talman! Olle Östrand kör på i sin gamla vanliga stil. Faktum är att jag har lyssnat på vägmyndigheterna — de objekt som satts högre på listan är naturligtvis också angelägna — och skall väg 83 komma med måste det ges mera pengar till vägverket och till länet. Därför har jag begärt 15 miljoner extra för att få bort flaskhalsarna på väg 83 mellan Ramsjö och Ånge. Det är vad jag har gjort, och det kan jag inte se något feli. Det är bara för Olle Östrand att stödja reservation 3 vid den kommande voteringen!

Herr talman! Nej, Bertil Måbrink, jag kommer inte att stödja den reservationen, eftersom jag i Gävleborgs läns länsstyrelse har varit med och fattat beslut om att det finns vägobjekt som är mera angelägna att rusta upp än väg 83. Det beslutet har också Bertil Måbrink varit med om att fatta. Det är litet skillnad mellan Bertil Måbrink och oss socialdemokrater i Gävleborg. Vi socialdemokrater för inte en politik här i riksdagen och en annan politik när vi är på hemmaplan, utan vi är konsekventa. Vi för samma politik i riksdagen som vi gör hemma, och det tycker jag att även Bertil Måbrink skall göra i fortsättningen.
Herr talman! Bara en liten kommentar. Jag är konsekvent när det gäller politiken. Det har jag också redovisat här, fast Olle Östrand försöker köra sina demagogiska argument. På tal om konsekvens i politiken vill jag erinra om att Sven Henricsson tog upp hur det var när Olle Östrand befann sig i opposition. Då var det litet andra tongångar. Nu sitter Olle Östrand som ansvarig för en regeringspolitik, och det är klart att då får han stå här och tala om sin konsekvens.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att göra några korta anmärkningar innan den här debatten avslutas. Jag gör det av två skäl. Tommy Franzén sade nyligen i ett replikskifte att socialdemokraterna i trafikutskottet hade givit uttryck för en inställning som innebar att vi förmenade kammarens ledamöter rätten att motionerna om enskilda vägobjekt. Jag vill klart deklarera att självfallet har kammarens ledamöter rätt att motionera i all den utsträckning de så önskar när det gäller enskilda vägobjekt. Men vi socialdemokrater i utskottet kommer att förbehålla oss rätten att behandla dessa motioner på det sätt som vi anser riktigt. Det innebär att vi tar hänsyn till det planeringsoch beslutssystem som riksdagen enhälligt har lagt fast. Detta system innebär ett decentraliserat beslutsfattande, där de regionala och lokala myndigheterna prioriterar i vilken ordning olika vägobjekt skall tas. Herr talman! Den andra orsaken till att jag begärde ordet var herr Torwalds inlägg. Han tog upp frågan om statsbidragsreglerna och anslaget till enskilda vägar. Jag har tidigare haft en debatt i den frågan med Gösta Andersson. Rune Torwald gjorde gällande att jag i mitt tidigare inlägg hade gett en felaktig bild av detta anslag och av statsbidragssystemet. Låt mig därför för kammaren slå fast att i förra årets budgetproposition anvisades 266,5 milj.kr. för drift av enskilda vägar. I den proposition som riksdagen nu har att ta ställning till föreslås en ökning av detta anslag till 343 milj.kr., en ökning med 76,5 milj.kr. eller i runda tal 30 20. Denna kraftiga ökning av driftanslaget till enskilda vägar gör det möjligt att också plocka in nya vägar som i dag inte är statsbidragsberättigade. När det gäller statsbidragsreglerna vill Rune Torwald göra gällande att det system som tidigare gällde skulle vara mera gynnsamt för glesbygden och glesbygdsbefolkningen.

Om man nu skulle följa centerns förslag att återgå till det ursprungliga systemet och ge 70 96 över hela linjen, innebär det för det första en sänkning av genomfartsvägarnas anslag från 80 2 till 70 96 och för det andra en ökning av anslaget för fritidsbyggare och det rörliga friluftslivet. Detta kanske i och för sig kan vara bra, men inte gynnar det glesbygdens befolkning. Det vi tycker är fel är att centerpartiet vill göra gällande att de nya statsbidragsreglerna skulle vara orättvisa mot den fasta befolkningen i glesbygden. Det är ju precis tvärtom! Det kanske också bör nämnas att det i mycket stor utsträckning sker en utfyllnad av statsbidraget med kommunala medel för de enskilda vägar som betjänar fast boende befolkning. Sedan har jag ytterligare ett tillrättaläggande. Rune Torwald sade i sitt inlägg att det bara är socialdemokrater och moderater som står bakom detta förslag. Det är fel. Förra året hade centerpartiet stöd av folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna, men nu har folkpartiet och vpk funnit att de nya statsbidragsreglerna är mera rättvisa för glesbygdens fasta befolkning, och därför står nu centerpartiet totalt ensamt i den här frågan. Vi beklagar att centerpartiet driver en glesbygdspolitik som är ogynnsam för de fast boende människorna i våra glesbygder.

Fru talman! Kurt Hugosson hävdar att en övergång till de gamla 70-procentsreglerna skulle vara till nackdel för glesbygdsborna. Han förbiser eller i varje fall underlåter att tala om att 70-procentsreglerna också innebar att en stor del av vägnätet — rättare sagt hela det enskilda vägnätet i Norrland och stora delar i Sydsverige — hade 85 20 statsbidrag. Jag kan nämna att vi har i det närmaste 7 000 mil enskilda vägar här i landet. Vi har vänt oss till vägförvaltningarna och till vägverket för att ta reda på hur många mil av dessa som har hamnat i de resp. sex grupper som Kurt Hugosson nämnde. Det har varit omöjligt att få någon uppgift om det. Det enda jag har kunnat få bekräftat från vägverkets ledning är att om man skulle återgå till de regler som gällde förut, dvs. 85 90 resp. 70 70 statsbidrag, krävs det ytterligare 25 milj.kr. Kurt Hugosson! Det går inte att med trovärdighet hävda att man i ett läge med 25 milj.kr. lägre bidrag skulle förbättra situationen för glesbygdens väghållare. Till sist: Vad som sker är precis det som Kurt Hugosson yttrade i förbigående. Det är en kostnadsövervältring till kommunerna, därför att många kommuner tvingas gå in och överta den del av kostnaderna som staten smiter undan, genom moderaternas initiativ som har följts upp av socialdemokraterna.

Fru talman! Trafikutskottets betänkande 14 behandlar anslag till trafiksäkerhetsverket. Det omfattar alltså inte alla de andra trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder som vi har att behandla, utan de återkommer vi till så småningom. Det råder stor enighet inom utskottet beträffande anslagen till trafiksäkerhetsverket, men på en punkt skiljer vi oss åt. Det gäller anslaget under punkt C 1, Trafiksäkerhetsverket: Trafik och administration. På den punkten har vi från moderata samlingspartiet en reservation, där vi föreslår att verksamheten skall vara självfinansierande, i likhet med vad som gäller beträffande anslaget under punkt C 2 Fordon och körkort och anslaget under punkt C 3 Biloch körkortsregister m.m. Förslaget innebär en besparing för statskassan på 24 569 000 kr. Det handlar tyvärr inte om 24 569 milj.kr., som det felaktigt står i betänkandet, även om detta hade behövts i det nuvarande ekonomiska läget. Också trafiksäkerhetsverket självt har tidigare föreslagit en självfinansiering, och varje departement borde hälsa med tillfredsställelse när ett statligt verk föreslår besparingar. Ofta är det som bekant tvärtom, att myndigheter och verk önskar mer pengar än vad vi i riksdagen kan anslå för resp. ändamål. Det är egentligen anmärkningsvärt att vi inte fått förslag från regeringen om en självfinansiering. Med tanke på att denna debatt har förts tidigare och att det är samma reservation som vi haft tidigare behöver jag inte föra någon längre argumentation, utan jag ber att få yrka bifall till den moderata reservationen i trafikutskottets betänkande 14.

Fru talman! I det här betänkandet, som alltså behandlar anslag till trafiksäkerhetsverket, har utskottet behandlat tre motioner, varav en har resulterat i den moderata reservationen. Som Wiggo Komstedt nyligen var inne på anför man med hänvisning till det statsfinansiella läget att man vill avgiftsfinansiera trafiksäkerhetsverkets verksamhet. Som Wiggo Komstedt också underströk är det inte något nytt förslag. Både regeringen och riksdagen har tidigare avvisat det. Jag skall därför fatta mig mycket kort. Bakgrunden till att förslaget har avvisats är bl.a. följande. Från det anslag som det handlar om, C 1, betalas löner och omkostnader för verkets styrelse, trafikoch informationsbyrån och den regionala organisationen. Vidare betalas verkets kostnader för informationsverksamhet samt materialundersökningar och utredningar. Med anslaget C 1 betalas också trafikregleringsoch skolkonsultverksamheten. Denna verksamhet avser service till alla slags trafikantkategorier, dvs. även fotgängare och cyklister. Det är därför olämpligt att belasta enbart fordonsägarna med dessa kostnader. Med en anslagsfinansiering undviks den strikta knytningen mellan verksamhetens inriktning på informationsområdet, när det gäller trafikreglering m.m. och de avgifter som i så fall skulle tas ut. Om moderaternas förslag genomförs, skulle det sannolikt innebära större kostnader fört.ex. bilägarna, som genom ökade pålagor fick betala bl.a. den information som skall ges till andra trafikantgrupper. Därmed vill jag avslutningsvis yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande nr 14 och avslag på reservationen.

Fru talman! Jag är naturligtvis mycket tacksam över den medkänsla som Sten-Ove Sundström hyser för bilisterna. Den är dock något hastigt påkommen. När bensinskatten för inte så länge sedan höjdes med 50 öre visades inte samma omsorg om bilägarna. De nu aktuella kostnadsökningarna för olika trafikantgrupper är ändå mycket marginella. Vi tar dessutom ut en avgift på exempelvis körkortssidan, Sten-Ove Sundström. På det området har ni inte alls framfört tankarna att det drabbar den enskilde, som måste betala för att han skall få ett nytt körkort. Det går alldeles utmärkt. Vad är det egentligen för skillnad mellan att ta ut en avgift för förnyelse av körkort och att ta ut avgifter för den verksamhet som täcks av C 1-anslaget? Jag har mycket svårt att finna någon verklig anledning till att det här finns olikheter. Kostnaderna blir som sagt dessutom mycket marginella. Jag tycker att trafiksäkerhetsverket och dess ledning bättre kan bedöma kostnadsfördelningarna. Verket har yrkat på anslagsökningar på andra områden, som det, ur trafiksäkerhetssynpunkt, finner mer angelägna. Trafiksäkerhetsverket anser att det här är en verksamhet som man kan självfinansiera, liksom alla andra verksamheter som ligger under detta anslag.
Fru talman! Det är riktigt, som Wiggo Komstedt säger, att trafiksäkerhetsverket, TSV, tidigare har varit inne på avgiftsfinansieringslinjen. I sin senaste anslagsframställning har emellertid TSV frångått detta förslag. Dess värre kan man inte säga att Wiggo Komstedt kommit till insikt på detta område. Det är en betydande skillnad mellan om jag som enskild person får betala en avgift för mitt körkort och om jag genom någon annan form av avgiftsfinansiering får betala information till andra trafikantgrupper. Det är egentligen det som det är fråga om. Det är därför som det är angeläget att veta vart pengarna går, på vilket sätt jag betalar min avgift och vilka trafikantgrupper som berörs. Det är mycket viktigt att Wiggo Komstedt tar med den delen i sin bedömning.
Fru talman! Det är inte fråga om information, Sten-Ove Sundström. Det finns som bekant ett anslag i betänkandet på 25,5 milj.kr. till bl.a. NTF. Det är inte information det handlar om, utan om anslaget till administration. Och jag menar att det egentligen inte är någon skillnad mellan de administrationskostnader som vi diskuterar här och administrationskostnaderna för att ta fram körkort. Det är riktigt att trafiksäkerhetsverket inte nu föreslår en avgiftsfinansiering, men verket har självt väckt den tanken. Jag är inte heller övertygad om att inte trafiksäkerhetsverket kanske kommer tillbaka. Verket gav väl upp när politikerna inte accepterade att man helt gratis fick ett förslag till hur man i ett besvärligt statsfinansiellt läge skulle kunna spara nästan 25 miljoner. Det är klart att myndigheten kanske inte är lika envis som politiker. Vi moderater har återkommit med vår reservation, och vi kommer förmodligen tillbaka igen. De senaste av dessa dagar har vi ju sett hur både socialdemokrater och centerpartister har accepterat ett förslag som vi har drivit i många år. Sent skall som bekant syndaren vakna.
Fru talman! Jag skall inte ta upp kammarens tid med att i detalj redogöra för innehållet i detta anslag. Faktum är emellertid, som jag nämnde — och det borde Wiggo Komstedt känna till — att bl.a. verkets kostnader för informationsverksamhet betalas över det här anslaget. Dessutom betalas materialundersökningar, utredningar, trafikregleringsoch skolkonsulentverksamhet. Det finns alltså många komponenter i det här anslaget. Detta är inte att förväxla med det anslag som går till NTF m.fl. Jag tror att man skall akta sig för att blanda ihop de här sakerna. Inte minst när det gäller verksamheterna på trafikregleringsoch skolkonsulentssidan skulle det vara intressant att veta vilka andra kategorier än bilägarna som skulle få betala detta, om man skulle avgiftsfinansiera de delarna.

Fru talman! Dagens debatt om företagshälsovård kan sägas vara finalen på Onsdagen den en utdragen process av debatter och utredningar i denna fråga. För nio år 20 mars 1985 sedan tillsattes utredningen om allmän företagshälsovård. Den drevs fram av en politisk önskan att påskynda utbyggnaden av en förebyggande företagshälsovård och att hitta de rätta formerna för den. Under tiden som utredandet och debatten pågått har dess bättre utvecklingen inte stått stilla. Ofta har det — inom parentes sagt — hänt att tillsättandet av en utredning har fått den effekten att utveckling och utbyggnad stannar upp. Men så inte på det här området. Snarare skulle man kunna säga, något tillspetsat, att utredandet har haft svårt att hålla jämna steg med vad som har hänt på fältet. Därför står vi i dag i en situation där vi snarare kan konstatera att vi är inne på rätt väg än att behöva konstatera att tvingande eller styrande åtgärder måste till för att påskynda eller styra in på andra banor. Jag tycker att det är väsentligt att notera detta, därför att det betyder att arbetsmarknadens parter har insett och inser värdet av en utbyggd företagshälsovård. Lagstiftaren har inte behövt förelägga arbetsgivarna något med lagens hjälp eller locka med ständigt större anslag för att någonting skulle ske på det här området. Vi har därför i dag en bred politisk enighet, och det går att mot bakgrund av denna enighet slå fast att frivillighetens väg är den vi kan följa också i fortsättningen. Bara vpk håller fast vid att tvång är nödvändigt. Vpk tilltror inte löntagarnas och arbetsgivarnas organisationer förmågan att bära den frihet och det ansvar som frivillighetens väg innebär. Den här breda politiska enigheten är glädjande. Frivillighetslinjen skall uppfattas som en förtroendeförklaring från riksdagens sida när det gäller parternas sätt att hantera dessa frågor, men också som en förpliktelse från deras sida att fortsätta utbyggandet. För även om utbyggnaden av företagshälsovården har varit snabb de senaste tio åren står alltjämt många utan tillgång till företagshälsovård — 1,6 miljoner arbetstagare närmare bestämt. Målsättningen bör vara att alla anställda och egenföretagare har tillgång till företagshälsovård. I allt väsentligt är vi — alltså med undantag av vpk — överens om villkoren för etablering och drift av företagshälsovården. Den skall bygga på avtal mellan parterna. På några mindre punkter finns emellertid meningsskiljaktigheter. En sådan är det avsteg från frivilliglinjen som regeringen föreslår skall finnas i lagen för att man skall kunna föranstalta om företagshälsovård, ifall arbetsförhållandena påkallar det. Det framgår av propositionen att denna lagbestämmelse kan bli tillämplig där arbetsuppgifterna är förenade med så speciella påfrestningar och risker för de anställda, att det är nödvändigt med tillgång till företagshälsovård för att förebygga ohälsa. Denna lagbestämmelse skall ge yrkesinspektionen rätt att förelägga arbetsgivare att tillhandahålla företagshälsovård. Om frivilliglinjen skall förbli huvudlinjen, måste det klart framgå att det här handlar om just speciella undantagsfall. Så kan möjligen också arbetsmarknadsministerns uttalanden i propositionen läsas, men det framgår inte 49 av själva lagtexten. Därför har jag yrkat att paragrafen borde ändras så att den bättre överensstämmer med det syfte som föredragande statsrådet uttalar. Det faktum att inte den socialdemokratiska majoriteten i utskottet har velat flytta in statsrådets ordval i paragrafen stärker mig i uppfattningen, att socialdemokraterna här tänker sig ett mycket flitigare utnyttjande av denna paragraf än vad jag tycker är förenligt med frivilliglinjen. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservation nr 7. Reservation nr 13, som också bär mitt namn, kommer andra av reservanterna att utveckla argumenten för. Statsbidrag har länge utgått för företagshälsovården. Det är klart motiverat att så sker också i fortsättningen. Företagshälsovården avlastar den skattefinansierade sjukvården främst genom att förhindra att ohälsa uppkommer eller förvärras. Förslaget till hur statsbidragen till verksamheten i fortsättningen skall beräknas är acceptabelt. Parterna har varit med om att utarbeta det. Detta hindrar inte att det ändå finns en och annan skönhetsfläck. Konstruktionen med en grundersättning, ett småföretagartillägg och ett nyanslutningstillägg är onekligen en smula krånglig. Det är därför motiverat att efter någon tid utvärdera erfarenheterna och söka förenkla beräkningsgrunderna. Också bestämmelsen om att endast anställda som arbetar mer än 15 timmar per vecka skall räknas in i underlaget för statsbidrag inger betänkligheter. Utskottet har med anledning av min motion på den punkten understrukit, att detta inte innebär att anställda som jobbar kortare tid ställs utanför. Det bör vara ett ansvar för såväl arbetsgivare som fack och yrkesinspektion att förvissa sig om att information når de korttidsanställda om att också deras rätt att få del av företagshälsovården finns. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 7 och 13, i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Den första överenskommelsen om företagshälsovård kom till stånd mellan SAF och LO år 1967. Arbetsmiljöavtal och överenskommelser om företagshälsovård har därefter slutits inom samtliga sektorer av arbetsmarknaden. Samhället har genom lagstiftning angett de yttre ramarna för företagshälsovården. Arbetsmarknadens parter har inom dessa ramar gemensamt kunnat utforma verksamheten på det sätt som bäst passar resp. bransch. Enligt avtalen har företagshälsovården kunnat organiseras på olika sätt med hänsyn till företagens förutsättningar. Företagshälsovården finns i dag oftast inbyggd för de egna anställda i större företag, landsting, kommuner och statliga verk. Små och medelstora företag har slutit sig samman och bildat företagshälsocentraler. Branschhälsovård förekommer på flera håll men är ofta begränsad till en eller ett par regioner eller orter. Många landsting är engagerade för att hjälpa små företag att få tillgång till företagshälsovård. Företagshälsovården har byggts ut kraftigt, och 1983 var ca 6070 av de yrkesverksamma anslutna. Det finns god anledning att förutsätta att denna positiva utveckling skall fortsätta. Vi moderater vill därför varna för förändringar som kan hindra denna positiva utveckling. Vi äristort sett eniga inom utskottet om företagshälsovårdens utformning. Men, fru talman, utskottets moderata ledamöter har ändå till socialutskottets betänkande om företagshälsovård och arbetsanpassning avgivit fem reservationer rörande andelen sjukvård inom företagshälsovården och ersättning härför, sammansättningen av yrkesinspektionsnämnderna, prövningen av ersättningsvillkoren samt beträffande tillämpningsföreskrifterna. Vi har också tillsammans med centerledamöterna reserverat oss mot propositionen när det gäller ändring av 3 kap. 28 arbetsmiljölagen. Dessutom har det fogats en gemensam borgerlig reservation till betänkandet, där vi begär att det som utskottet har uttalat beträffande patientavgift vid remiss till hemlandsting skall ges regeringen till känna. Fru talman! Jag skall kortfattat beröra reservationerna. I reservation 1 anser vi moderater att det är angeläget att sjukvård även i fortsättningen ges tillräckligt utrymme i företagshälsovården. Det finns, som påpekas i vår motion, ett klart samband mellan å ena sidan sjukvård och å andra sidan förebyggande vård och rehabilitering. Vi anser alltså att andelen sjukvård inom företagshälsovården bör vara större än vad som förutsätts i propositionen. Risken är att svårigheter uppstår då det gäller att behålla den personal man i dag har inom företagshälsovården och att det också uppstår rekryteringssvårigheter om andelen sjukvård minskar. Dessa farhågor bekräftas också ute på fältet då vi varit i kontakt med personal verksam inom företagshälsovården. I reservation 4 anser vi att det som föreslås i propositionen om utvidgning av yrkesinspektionsnämnderna med en representant från landstinget skulle medföra att den offentliga sektorn ges en alltför stor tyngd i nämnden. Nämnden kommer, såsom påpekas i vår motion 273 yrkande 3, även i fortsättningen att domineras av andra frågor än företagshälsovård. Fru talman! Vi moderater anser att det som hittills är tillräckligt för nämnden att till sig kunna adjungera en landstingsledamot när företagshälsovårdsfrågor avhandlas. Det kan inte vara riktigt att, som det står i propositionen, tre av fem ledamöter på arbetsgivarsidan skall representeras av den offentliga sektorn. I reservation 6 tar vi upp frågan om ingripande med stöd av lag i särskilda fall. Fru talman! Vi moderater delar den uppfattning som framförs i centermotion 272, att det behövs stora utbildningsinsatser för att bygga ut företagshälsovården och att de resurser som finns inte kommer att räcka till för att en föreläggande och tvingande lag skall ha effekt. Vi reserverar oss alltså mot propositionen när det gäller ändring av arbetsmiljölagen på ifrågavarande punkt — det gäller 3 kap. 28. I motionen föreslås att man i stället under en femårsperiod bör pröva och sedan utvärdera en frivillig utbyggnad för att därefter eventuellt återkomma med förslag till ändring av arbetsmiljölagen. I reservation 10, som behandlar tillämpningsföreskrifter för ersättningsvillkoren, anser vi moderater att en ordning som innebär att arbetarskydds styrelsen utarbetar tillämpningsföreskrifter för ersättningsvillkoren, riskerar att hämma verksamheten. Vi föreslår därför att utskottet avvisar propositionens förslag i denna del och tillstyrker motion 273 yrkande 5. Nästa reservation gäller yrkesinspektionens prövning. Vi moderater anser där att den i propositionen föreslagna prövningen av yrkesinspektionsnämnderna innebär en onödig byråkrati. Riksdagen bör därför avslå propositionens förslag på denna punkt och bifalla motionen. I reservation 12 tar vi moderater upp frågan om kompletterande ersättning för sjukvårdsinsatser. I vår motion har vi uttalat att den sjukvårdande delen av företagshälsovården bör ges större utrymme än vad som föreslås i propositionen. I konsekvens härmed anser vi att ersättningen för direkta sjukvårdsinsatser bör kunna utgå ur sjukförsäkringen. Det i propositionen föreslagna ersättningssystemet riskerar nämligen att få en styrande effekt till men för den sjukvårdande verksamheten. Riksdagen bör därför uttala att ersättningssystemet skall kompletteras i enlighet med vad vi har föreslagit i vår motion. Den sista reservationen behandlar remiss till hemlandsting. Vi delar uppfattningen i centermotionen om önskvärdheten av att få till stånd en likformig behandling av patienter som inte är bosatta inom det landsting där företagshälsovårdsmottagningen är belägen. Patientavgift bör enligt vår uppfattning inte tas ut i de fall någon av sin företagsläkare remitterats till sitt hemlandsting. Detta bör gälla generellt. Regeringen bör pröva behovet av kompletterande bestämmelser eller andra åtgärder på denna punkt. Detta bör med anledning av motion 272 ges regeringen till känna. Fru talman! Jag yrkar bifall till samtliga de reservationer till detta betänkande där moderata namn förekommer.
Fru talman! Centerns representanter i utskottet står såsom undertecknare av två reservationer, nämligen reservationerna 6 och 13. Ingvar Eriksson har tidigare kommenterat samtliga reservationer. Därför finns det ingen anledning för mig att upprepa vad han har sagt. Dessa två reservationer är föranledda av den centermotion som vi har väckt med anledning av propositionen. Jag vill understryka vad som sägs i reservation 6 och vad som Ingvar Eriksson här framhöll. Skall denna utbyggnad av företagshälsovården fungera, vilket jag hoppas att den kommer att göra, fordras det också att vi får tillräckligt med väl utbildad personal, som skall följa upp verksamheten. Vi ställer oss litet frågande till detta. Därför vill vi pröva en frivillig utbyggnad, innan vi fastställer en lagändring. I reservation 13 är utskottsmajoriteten och reservanterna överens. Vi anser det vara följdriktigt att ge regeringen till känna denna vår uppfattning, eftersom motionerna och reservationen är en fråga som inte är behandlad i propositionen. Vi menar alltså att här bör göras ett tillkännagivande, och detta föreslås i reservationen. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 6 och 13.

Fru talman! Vpk har under en mängd år föreslagit att riksdagen verkligen skall besluta om den företagshälsovård och de rehabiliteringsmöjligheter som skall finnas och att de skall vara obligatoriska. Regeringens proposition 89 innebär vissa förbättringar gentemot nuläget, men där föreslås ej en obligatorisk företagshälsovård för alla, utan man har gjort en kompromiss som innebär att myndigheten i vissa, grava fall kan förelägga om företagshälsovård. Vi har anledning att — som vi har gjort i vår motion — upprepa vår grundläggande kritik av den socialdemokratiska regeringspolitiken, som visar en klockartro på samarbete mellan arbete och kapital, dvs. vad man kallar arbetsmarknadens parter. Detta präglar den här propositionen liksom de flesta av regeringens arbetsmiljödokument, och det illustreras väl också av att de borgerliga partierna i princip inte har något emot regeringens förslag utan bara vill ha detaljförändringar. Visserligen kan det i några fall finnas samstämmiga intressen hos kapitalägare och de arbetande när det gäller arbetsmiljöfrågorna i deras helhet. Arbetarna vill ju ha en god arbetsmiljö, en stimulerande arbetsplats att vara på. Kapitalägarna vill ha en större produktion och en högre vinst, och då är det bra om de anställda åtminstone är friska så att man inte behöver satsa så mycket på att inskola nya människor. I vissa fall, t.ex. i en högkonjunktur, kan alltså en god arbetsmiljö vara ett sammanfallande intresse. I allmänhet är emellertid motsatsen fallet. Miljöinvesteringar stoppas därför att de är för dyra för företagen och kapitalägarna. Det primära för dem är alltid vinsten, och det intresset kommer naturligtvis i konflikt med de hälsobefrämjande åtgärder som behövs på arbetsplatserna i dag. Detta borde vara mycket välkänt för den socialdemokratiska regeringen, eftersom så många arbetare har berättat om hur de har fått sin hälsa försämrad, hur de har blivit sönderslitna i olycksfall, hur de har hamnat i förtidspension och t.o.m. i arbetslöshet. Vi kan också läsa om dem som har avlidit av sitt arbete. Företagshälsovården är alltså en viktig del av arbetarskyddet i ett företag och i samhället. Den har också flyttat fram sina positioner, bl.a. genom den fackliga kampen. Företagshälsovården, väl utnyttjad, kompletterar på ett utmärkt sätt arbetsmiljöarbetet ute på våra arbetsplatser. Men det återstår mycket på ett flertal arbetsplatser — framför allt små arbetsplatser — för att de skall få en fullgod företagshälsovård. Tillgång till medicinsk och teknisk experthjälp i skyddsarbetet är naturligtvis en rättighet som borde finnas på alla arbetsplatser. Det är därför vi har yrkat på en obligatorisk företagshälsovård i reservation 6. Här säger utskottets ordförande att vpk har en tvångsinställning. Ja, vi anser att i ett klassamhälle av den karaktär som Ingemar Eliasson förespråkar måste kapitalägarna tvingas till att vidta åtgärder. Däremot anser vi inte att de skall ha friheten att slita ut människor hur som helst. redningen krävde att det skulle inrättas en obligatorisk företagshälsovård, medan majoriteten i utredningen, som var borgerligt dominerad, ville ha en annan utformning. Det är som jag ser det obegripligt att dagens socialdemokratiska regering — socialdemokraterna är ju ett arbetarrörelseparti — i huvudsak ansluter sig till den borgerliga ståndpunkten i den här frågan. Moderaterna å sin sida vill ha en total frihet. Parterna skall klara det här själva, och den starka parten är ju kapitalet. Man kan väl säga att moderaterna vill ha en företagshälsovård för några, som har möjlighet att teckna avtal om den. I reservation 10 vill moderaterna dessutom, som jag ser det, ha mer sjukvård på bekostnad av den förebyggande företagshälsovården, vilket är en mycket avancerad ståndpunkt, om man ser till arbetarskyddet i dess helhet. Sjukvården borde ju klaras av landstingen. Vi tycker att samordning mellan landstingen och företagshälsovården borde vara en självklarhet. Enligt propositionen läggs väldigt stora uppgifter på myndigheterna att i vissa fall föranstalta om företagshälsovård. Vi anser nu liksom tidigare att arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionsnämnderna borde vara sammansatta med en kvalificerad arbetarmajoritet, vilket borde till viss del garantera en bra arbetsmiljö här i landet. Vpk är positivt till det bidragssystem som föreslås. Det skall bekostas av produktionen, och vi får väl utvärdera vad som händer. Frågan om företagshälsovård som medicinsk specialitet är föremål för översyn hos socialstyrelsen. Vi befarar, som vi säger i vår motion, att det kan omintetgöra att företagshälsovården blir en egen specialitet. Vi menar att det är oerhört viktigt att denna specialitet inrättas, för att man skall kunna åtgärda de faror som finns i arbetsmiljön. Kunskap på detta område måste tillföras de svenska högskolorna och universiteten. I många fall ser läkarna ett arbete inom företagshälsovården som en reträttplats. Det är fortfarande ett privatiserat område inom vissa sektorer. Därför måste detta arbete ges en helt annan status än det har för närvarande, och det föreslår vi i reservation 9. I de avtal som gäller på arbetsmarknaden skall skyddskommittéerna vara de som sköter om företagshälsovården. De anställdas representanter har majoritet i skyddskommittéerna, och det låter bra, men vi som har upplevt detta i praktiken vet hur det är t.ex. inom industrin. Där finns ju flera fackföreningar, och en del av dem har sin lojalitet väldigt nära företaget. Så majoriteten kan i många avgörande ideologiska frågor ligga på en helt annan sida än hos de anställda. Det gäller bl.a. sådana frågor som att rekrytera läkare och annan personal till företagshälsovården. Vi vet att företagsläkare domineras av företagens personalorganisation och i vissa fall kan ha förmåner som man inte borde ha om man skall tjäna de arbetandes bästa. Man får på det sättet en lojalitet åt fel håll. Vi menar därför att läkarna skall vara anställda av landstingen, men skyddskommittén skall naturligtvis ha kontroll över vilka som anställs, inte företaget. Detta har vi uttryckt i reservationerna 2 och 3 till detta betänkande.

För att kunna göra detta måste man nämligen anställas av landstinget. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer.

Fru talman! I nu föreliggande betänkande från socialutskottet behandlas propositionen om arbetsmiljö, företagshälsovård och arbetsanpassning. Man kan verkligen säga att den här propositionen är efterlängtad. Jag kan hålla med utskottets ordförande om att det har tagit lång tid innan vi har fått fram den. Under alla de sex borgerliga åren gjordes ingenting för att förbättra situationen. Snarare var det så att arbetet då inriktades på att nedrusta såväl på arbetsmiljöområdet som inom företagshälsovården. Den proposition vi nu har att behandla har tagits emot mycket positivt ute i landet, både av dem som arbetar med arbetsmiljö på arbetsplatserna och av dem som jobbar inom företagshälsovården. Man tycker det är en bra proposition med bra förslag. Denna uppfattning delar utskottet. Man kan vidare konstatera att parterna på arbetsmarknaden i stort sett är överens om innehållet i den nya arbetsmiljöpropositionen. Vi kommer att få ett helt nytt ersättningssystem, som blir väsentligt mer rättvist än det gamla. I det system vi hade tidigare för ersättning till företagshälsovården skilde det mycket mellan hur olika försäkringskassor bedömde ersättningsanspråken. Nu får vi alltså ett mycket rättvisare stöd. Det består av tre delar, och det är möjligt att detta blir komplicerat i längden, men det får vi i så fall återkomma till. Ersättningen utgörs av en grundersättning, ett småföretagstillägg — som är mycket viktigt om man vill få in de små företagen i företagshälsovården; det är i huvudsak de som står utanför — samt ett nyanställningstillägg, vilket gör att fler företag får möjlighet att komma in i företagshälsovården. Avtalslinjen bibehålls. Detta betyder att vi följer överenskommelserna på arbetsmarknaden om att det är avtalsvägen som dessa frågor skall lösas—med något litet undantag, som jag skall återkomma till, nämligen att yrkesinspektionen skall kunna ge föreläggande till företag som har en sådan arbetsmiljö att det anses angeläget att det finns företagshälsovård där. Utskottet föreslår riksdagen att anta alla de upprättade lagförslagen och tillstyrka vad som i propositionen föreslås om ett utvidgat skadeansvar för staten vid yrkesinriktad rehabilitering. Utskottet tillstyrker också förslagen till riktlinjer för företagshälsovårdens innehåll, dess utbyggnad, personaloch utbildningsbehov samt det nya ersättningssystemet för företagshälsovården. Beträffande förslaget till inriktning av arbetsanpassningsoch rehabiliteringsverksamheten för arbetshandikappade anställda och arbetssökande erinrar utskottet om att rätten för arbetsförmedling och försäkringskassa att kallas till och delta i överläggningar på en privat arbetsplats förutsätter stöd i lag. Utskottet tillstyrker förslaget i övrigt. Stor enighet råder inom utskottet om principerna bakom företagshälsovården, ochi de stora, avgörande frågorna är vi helt överens, vilket är glädjande. Det har ändock till betänkandet fogats inte mindre än 13 reservationer. Jag skall, fru talman, något beröra dem här. Reservationerna 1 och 12 av moderaterna tar upp sjukvårdens roll i företagshälsovården. Reservanterna anser att det nya förslaget till företagshälsovård innehåller för litet sjukvård. I propositionen och i de flesta andra sammanhang anser man att företagshälsovården i huvudsak skall ha förebyggande karaktär. Det finns många skäl som talar för att man inte skall ta bort allt av sjukvård här. Om företagshälsovården bedrivs på rätt sätt upptäcker man genom sjukdomsbilderna dåliga arbetsmiljöer. Och det är viktigt att företagshälsovården får behålla den kompetens som finns där genom att man också får handskas en del med sjukvård. Det är alltså viktigt av många skäl att ha kvar en del som är sjukvård — därför tas inte allt bort. Men den huvudsakliga inriktningen skall vara den förebyggande sjukvården. Det ersättningssystem som nu föreslås hindrar inte denna utveckling och stimulerar till ökad förebyggande sjukvård. Det ges handlingsfrihet för olika branscher och olika typer av arbetsplatser att lösa de här frågorna utifrån de speciella förutsättningar som finns på resp. arbetsplats. Jag yrkar avslag på reservationerna 1 och 12 av moderaterna. Reservationerna 2 och 3 av vpk behandlar en fråga som vi har haft uppe många gånger. Det gäller att det skall vara en total samordning mellan landstinget och förtagshälsovården och att personalen skall anställas genom landstingen. Vi i utskottet anser, i likhet med vad som framhålls i propositionen, att detta inte är den lyckligaste vägen. Vi menar att man skall bygga vidare på den linje som gällt tidigare, att det skall vara ett gott samarbete mellan landstinget och företagshälsovården — personalen och ledningen. Det kan ske genom smidiga samverkansformer, och det är angeläget. Då kan vi på bästa sätt utnyttja de resurser som finns. Vi menar också att företagshälsovårdens innehåll och utformning liksom tidigare i huvudsak skall bestämmas av arbetsmarknadens parter. Där ligger avtalet mellan SAF, LO och PTK till grund. Och vi vet att företagsläkare och skyddsingenjörer inte skall anställas inom företagshälsovården utan att skyddskommittén eller företagshälsovårdskommittén har tillstyrkt. Jag yrkar avslag på reservationerna 2 och 3. I reservation 4 av moderaterna tar man upp frågan om yrkesinspektionsnämndernas sammansättning. Man säger att om också landstinget får vara med i yrkesinspektionsnämnderna, blir den offentliga sektorn för tung. Från utskottets sida menar vi att det är mycket som talar för att också landstingen skall få fullvärdiga platser i yrkesinspektionsnämnderna. Det är många samarbetsfrågor som skall behandlas i yrkesinspektionsnämnderna. Landstingen är också stora arbetsgivare, och även av den anledningen finns det skäl att landstingen skall vara representerade i nämnderna. Jag yrkar avslag på reservation 4. I reservation 5 av vpk tas återigen upp en gammal bekant fråga för kammaren. Det gäller att det skall vara facklig majoritet i arbetarskyddsstyrelsen och i yrkesinspektionsnämnderna. Jag tror inte att vi kan övertyga varandra, herr Hagberg och jag, om vilket som är rätt. Vpk menar att det skall vara en majoritet från arbetstagarsidan i de här nämnderna. Utskottet har vid flera tillfällen sagt att vi vill att det skall vara jämvikt, att verksamheten skall bygga på förtroende. Vi tror att det bästa arbetet med arbetsmiljön och företagshälsovården sker i ett sådant klimat. Vi har i utskottet inte ändrat uppfattning på den punkten och avstyrker förslaget till ändring. Jag yrkar således avslag på reservation 5. I reservationerna 6 åv moderaterna och centern, 7 av folkpartiet och 8 av vpk tas frågan upp om lagstiftning om företagshälsovården. I propositionen sägs att man skall bygga på de avtal som finns. I särskilda fall där arbetsmiljön så motiverar skall det finnas möjlighet för yrkesinspektionsnämnden att gå in och säga: Här är arbetsmiljön och arbetsförhållandena av sådan karaktär att det måste finnas en företagshälsovård om vi skall kunna ha en bra arbetsmiljö och kunna garantera människorna god hälsa. Vi som tillhör majoriteten har tillstyrkt förslaget. Moderaterna och centerpartisterna går emot det. De säger att det är orimligt att ha denna möjlighet i lagstiftningen, att det tar för mycket resurser. Man vill ha en total frivillighet under en femårsperiod, för att därefter se på hur det har utvecklats. Folkpartiet säger i och för sig ja till förslaget, men man säger att det måste skrivas in i lagtexten litet starkare vilka regler som skall gälla för att tvinga in företagshälsovård i ett företag. Vpk vill ha lagstiftning över hela linjen. Vi menar att förslaget i propositionen är väl avvägt. Arbetsmarknadsministern säger inte heller nej till en lagstiftning längre fram, därest det visar sig att den nu föreslagna ordningen inte är till fyllest. Hon skriver i propositionen att vi återkommer på 1990-talet och tittar på detta förhållande. Ersättningsreglerna för företagshälsovården stimulerar också en utbyggnad. Vi tror därför att frivilliglinjen är den bästa för ett gott samarbete inom företagshälsovården. Jag yrkar avslag på reservationerna 6, 7 och 8. I reservation nr 9 av vpk föreslås att företagshälsovård skall bli en specialitet för läkarna. På det sättet kan man höja statusen för läkarna i företagshälsovården. Det finns en utredning inom regeringen som arbetar just med läkarnas specialistutbildning. Vi bör väl göra som vi brukar i denna kammare — avvakta utredningen innan vi fattar några beslut. Det tycker vi är rimligt. Jag yrkar avslag på reservation nr 9. I reservation nr 10 vänder sig moderaterna mot att arbetarskyddsstyrelsen skall få möjlighet att utarbeta föreskrifter för ersättningsvillkoren, eftersom det skulle hämma utvecklingen. Vi menar att parterna kommer att ges ett mycket stort inflytande på utformningen av föreskrifterna. Utskottet förutsätter att besluten om de föreskrifter som skall utarbetas — och som är nödvändiga — fattas av arbetarskyddsstyrelsens styrelse, där de olika parterna är representerade. Jag yrkar avslag på reservation nr 10. I reservation nr 11 motsätter sig moderaterna att yrkesinspektionen ges rätt att pröva ersättningsvillkoren. Om staten bidrar med ganska stora summor till denna verksamhet, menar vi att det är rimligt att en statlig myndighet får möjlighet att pröva hur verksamheten är utformad. Där avtal finns, skall avtalsreglerna gälla. I de fallen kommer inte yrkesinspektionsnämnderna eller någon annan att förändra eller sätta sig emot en ersättning. Men där avtal inte finns, är det rimligt att yrkesinspektionsnämnderna får prövningsrätt. Det är möjligt att den vanliga vägen besvära sig hos arbetarskyddsstyrelsen och till slut hos regeringen, om man inte är nöjd med yrkesinspektionens beslut. Jag yrkar avslag på reservation nr 11. Reservation nr 13 av moderaterna, centerpartiet och folkpartiet gäller frågan om remiss till hemlandsting från företagshälsovården. Utskottet förutsätter att regeringen i lämpligt sammanhang prövar behovet av kompletterande bestämmelser eller andra åtgärder, så att inte patientavgift tas ut vid remiss till hemlandsting. Det är utskottet överens om. Vi menar att det räcker att förutsätta att regeringen vidtar de åtgärder som behövs. Reservanterna anser att vi bör ge regeringen detta till känna. Vår tilltro till att regeringen läser och följer vad utskottet har sagt utan att vi behöver ge regeringen det till känna är alltså större än reservanternas. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan på alla punkter i nu föreliggande betänkande och avslag på samtliga reservationer.